Fru talman! Regeringens proposition nr 99 är en klåfingrighetsproposition. F.n. är bränsle, som förbrukats eller försålts för förbrukning i fartyg, befriat från skatt enligt lagen om allmän energiskatt. Eftersom begreppet fartyg inkluderar såväl skepp, dvs. fartyg med en maximal längd av minst 12 meter och en maximal bredd av minst 4 meter, som de mindre fartyg vilka enligt sjölagen benämns båtar, gäller skattefriheten i princip även vid försäljning av motorbrännolja för drift av fritidsbåtar. Finansministern påpekar i propositionen att denna skattebefrielse inte torde ha utnyttjats i full omfattning. Av denna anledning och med tanke på att den totala förbrukningen av motorbrännolja i fritidsfartyg endast torde utgöra en ytterst liten andel av den totala förbrukningen när det gäller fartyg, kan man med fog påstå att det här är fråga om ganska små belopp. Bakgrunden till nämnda proposition är att det påstås föreligga risk för missbruk. Det skulle vara möjligt att använda obeskattad motorbrännolja för drift av motorfordon. Man kan då fråga sig, fru talman, om det i vårt land Nr 119 finns någon skatt som skrupelfria personer inte på något sätt kan undandra Torsdagen den sig. 14 april 1983 Socialdemokraterna reagerar på vanligt sätt. De förutsätter att ett stort antal medborgare, i detta fall fritidsbåtsägarna, kan vara skattebrottslingar. Allmän energiskatt De föreslår sin vanliga patentmedicin: en utökning av skattskyldigheten. på fartygsbränsle Finansministern påstår i propositionen att det nuvarande systemet med skatteavdrag för motorbrännolja, avsedd för fartygsdrift, är svårhanterligt. Det kan man i och för sig hålla med om. Men vad tänker finansministern göra åt detta? Blir det en förenkling av systemet? Ingalunda! I stället för att ha en klar skiljelinje mellan skattefri olja, dvs. den olja som förbrukas i fartyg, och annan olja skall enligt förslaget syftet med användningen av fartyget vara utslagsgivande. Regeringen verkar inte ha klart för sig att samma fartyg många gånger används för olika ändamål. Enligt det föreliggande förslaget skulle en och samma båt drivas med skattefritt bränsle om den används i yrkesmässig verksamhet, men med beskattat bränsle om den används under ägarens semester, när ägaren bedriver husbehovsfiske eller när ägaren åker till och från sitt arbete. Hur skall denna gränsdragning kunna fungera i praktiken? Svaret är enkelt: den kommer inte att fungera! Och fler medborgare kommer att bli skattefuskare, såvida de inte tömmer tanken och byter ut obeskattad olja mot beskattad. Som jag inledningsvis sade, fru talman, är det en klåfingrighetsproposition. Propositionen är dessutom onödig. Den bör således avslås. Med anledning av det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 37.

Fru talman! Betänkandet behandlar en lagändring om allmän energiskatt i vad gäller avdrag i energideklarationen för bränsle som förbrukas i fartyg. Den aktuella lagändringen är en mindre ändring av avdragsbestämmelserna. Den innebär att skattefriheten för brännolja inte skall gälla fartyg som används för fritidsändamål eller annat privat ändamål. Motorbrännoljedrivna fritidsbåtar kan i dag användas med obeskattat bränsle. Men för bensindrivna båtar eller andra fartyg får enbart beskattad bensin användas. Och man kan med fog påstå att de som använder och utnyttjar skattebestämmelserna är ägarna till de stora och lyxutrustade fartygen i privat drift. Utskottsmajoriteten anser i likhet med föredragande statsråd i propositionen att det är en omotiverad skattefavör som ges för båtar med brännoljedrift. Jag ser därför förslaget som en rättvisa gentemot båtinnehavare som inte driver sina båtar med brännolja. Avdragsrätten skall dock kvarstå för fartyg som används för yrkesmässigt | fiske, likaså för fartyg som används för militära ändamål, sjöfartsverkets 32 fartyg, bogserbåtar, skolfartyg och livräddningsbåtar. Det är således fråga om en mycket liten förändring av gällande energiskattebestämmelser. Det är bara moderaterna i utskottet som har reserverat sig, och reservationen bygger på att man anser att det inte går att effektivt kontrollera att inköpt obeskattad motorbrännolja inte används på annat än avsett sätt. Utskottsmajoriteten har en annan uppfattning. Vi tror att man genom den föreslagna ändringen uppnår betydande förenklingar, både för oljebolagen och för skattekontrollen. Eftersom vi befinner oss i en besvärlig ekonomisk situation, finns det all anledning att begränsa omotiverade skattefavörer. Fru talman!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
Fru talman! Vad Bo Forslund sade i inledningen bekräftar min misstanke om att propositionen är ett led i att göra det svårare för fritidsbåtsägarna. Vi vet ju att det har aviserats skatt eller avgift på fritidsbåtar. Detta är kanske ett led i strävandena åt samma håll. Men det är faktiskt inte särskilt många fritidsbåtar som är speciellt stora och lyxutrustade. Det helt övervägande flertalet fritidsbåtar är små båtar. Sedan till detta med rättviseskäl: Den nuvarande, allmänna energiskatten har motiverats med att staten skall ha ersättning för det slitage som framför allt vägtrafiken på våra vägar innebär. Staten skall alltså få ersättning för det underhållsarbete som blir nödvändigt. Men när fritidsbåtägaren plöjer genom böljorna sliter han inte så förfärligt hårt på vågorna, och därför finns det ingen anledning att tala om rättviseskäl i det här sammanhanget. Fru talman! Ytterligare ett argument: Energiskattekommittén har lagt fram ett förslag år 1982, och det pågår uppenbarligen ett arbete inom kanslihuset om hur man skall utforma energibeskattningen i framtiden. I stället för att ytterligare bygga på ett lappverk borde ni väl åtminstone kunna vänta med att föreslå förändringar till dess det arbetet är avslutat. Slutligen när det gäller krångel i systemet: Som det är nu är systemet något krångligt, det erkänns. Men enligt den nya lagen skall försäkran vid inköpstillfället förses med uppgift om båtens användningssätt och med båtens igenkänningssignal. Därför är propositionens påstående, att en inskränkning av avdragsrätten skulle innebära en uppenbar förenkling av skattekontrollen, häpnadsväckande.
Fru talman! Jag finner inget skäl att vänta, även om man har aviserat att man skall ha en översyn av energiskatterna. Beträffande kontrollen vill jag till Göran Riegnell säga att jag tror att skattemyndigheterna finner former för kontroll som kan efterlevas. Jag hyser ingen oro på den punkten. Göran Riegnell säger vidare att det inte är så många båtar som det här gäller. Därför finns det all anledning att rätta till en så pass stor och omotiverad skattefavör som det här är fråga om. Speciellt i dagens ekonomiska situation har jag svårt att förstå att man så energiskt slår vakt om just sådana här omotiverade skattefavörer. Men för Göran Riegnell och moderaterna i utskottet gäller tydligen varken rättvisa eller solidaritet. Dess bättre kan jag konstatera att de står helt isolerade i skatteutskottet i den här frågan, som vi snart skall fatta beslut om.
Fru talman! Först några ord om kontrollfrågan. Som jag sade i mitt inledningsanförande är den nuvarande principen klar: man får göra skatteavdrag för drift av fartyg. Det är en klar gräns. Visst har lagen brister och kan missbrukas. Man kan missbruka det mesta när det gäller vår skattelagstiftning. Om förslaget går igenom, blir det ett kineseri när man skall bedöma: Hur mycket bränsle kommer jag att använda när jag brukar båten i mitt yrke, och hur mycket bränsle använder jag för min båt på min fritid när jag husbehovsfiskar osv.? Det blir en omöjlig skattekontrollsituation. Jag kan inte förstå hur socialdemokraterna och majoriteten i utskottet kan påstå att kontrollen kommer att bli lättare. Slutligen: Det torde vara ett mycket litet belopp det här är fråga om. Därför finns det ingen anledning att nu ytterligare bygga på skattelapptäcket.

Fru talman! Kulturutskottets betänkande nr 21 behandlar frågor om radio och television. Den tekniska utvecklingen på kommunikationsområdet vidgar emellertid begreppen. Även om budgetpropositionen, de med anledning av denna väckta motionerna och utskottets betänkande i huvudsak berör traditionella radiooch TV-frågor finns i bakgrunden medvetenheten om utvecklingens accelererande takt och kommande förändringar i vad gäller förutsättningar för eterburen information. Satelliter, kabel-TV, tvåvägsinformation, betal-TV, videotext, text-TV, teletext, elektronisk post, optiska fibrer, parabolantenner och olika typer av centralantenner är några nya begrepp, som mer eller mindre kommer att påverka svensk massmediepolitik i framtiden. Ännu har de endast till en ringa del ingått i kulturutskottets arbete. Även om Sveriges Radios verksamhet i stort är avgiftsfinansierad, känner koncernen och dotterbolagen av de ekonomiskt hårdare tiderna. 1970-talets expansiva verksamhet kan till en del förklaras av de ständigt ökande intäkterna, beroende på en fortlöpande övergång till färg-TV för de flesta hushåll. Denna övergång torde nu vara avslutad, och någon extra ökning av inkomsterna, beroende på att allt fler abonnenter övergår till att betala färg-TV-avgift, kan knappast förväntas. Pejlingsverksamheten medför förvånande nog avsevärda nya inkomster, men även dessa inkomstmöjligheter kommer med tiden att upphöra. För Sveriges Radio återstår som för alla andra samhällsorgan att verka för en fortgående rationalisering. Från moderat håll har vi alltid hävdat att få bolag torde ha så stora förutsättningar som Sveriges Radio att genom rationalisering uppehålla en såväl kvantitativt som kvalitativt likvärdig produktion till lägre kostnader. Det finns också en gräns för avgiftens höjd. Det är med ett beklagande jag måste konstatera att även om den ena efter den andra av socialdemokraternas kulturpolitiska ståndpunkter svajar inför teknikens och den ekonomiska verklighetens angrepp, står regeringen fortfarande och kämpar med blinda ögon mot att förutsättningslöst undersöka alla alternativa finansieringskällor för svensk radiooch TV produktion. Men krav — låt vara inte särskilt långtgående — på fortsatt rationalisering ställer regeringen, och det är bra. Den 2-procentiga nedskärning som förordas över hela budgeten gäller också Sveriges Radio. Av de 14 reservationer som avgivits till betänkandet är det endast två som har ekonomiska verkningar. Vpk vill öka medelstilldelningen till Sveriges Radio med 40 miljoner, och de moderata ledamöterna vill förutom ökad rationalisering få till stånd en försöksverksamhet med reklam-TV, vilket skulle medföra att någon höjning av licensavgiften inte behövde äga rum. I övrigt har propositionens budgetförslag med ett undantag godkänts av utskottsmajoriteten. Så till undantagen! I budgetpropositionen hade föredraganden inte räknat med att utbildningsradion skulle kompenseras för hyreskostnaderna i sina nya lokaler i kvarteret Läbeck. Enligt utskottet skulle detta medföra att utbildningsradion skulle åläggas ett betydligt större besparingskrav än Sveriges Radiokoncernen i övrigt. Utskottet anser också att utbildningsradion inte bör särbehandlas i förhållande till Sveriges Radio. Propositionens förslag skulle medföra påtagliga effekter — givetvis negativa — för utbildningsradions verksamhet, och utskottet föreslår därför att det anslag som beräknats för utbildningsradions verksamhet ökas med 2,3 miljoner. Utskottet framhåller emellertid vikten av att utbildningsradion, liksom andra företag inom koncernen, noggrant prövar möjligheten till rationaliseringar och samarbete för att om möjligt minska hyreskostnaderna. Från moderat håll har vi tidigare framhållit vikten av att samarbete mellan olika bolag kommer till stånd för att undvika dubbelkostnader och öka utnyttjandet av befintliga lokaler och materiel. Med de rationaliseringskrav som moderaterna ställt skulle säkerligen en sådan ökning av samarbetet ha påskyndats. Fru talman! Det finns ett tydligt samband mellan en snabb teknisk utveckling inom ett område och av regeringen tillsatta kommittéer för att följa denna utveckling. Sambandet är förklarligt. Vetenskapen och den tekniska utvecklingen går sin egen väg, och i den mån utvecklingen medför följder för samhället gäller det för de styrande att hålla sig informerade. Situationen försvåras emellertid av att den tekniska utvecklingen ofta springer ifrån utredningarna. Direktiv som en gång skrivits kan vara mindre relevanta den dag kommittén presenterar sitt betänkande. Då har vetenskapen gjort nya landvinningar, och tiden är mogen för en ny kommitté med nya direktiv. Särskilt framträdande har detta förhållande varit på massmedieområdet, och samma förhållande kommer säkert att gälla även i framtiden. För kulturutskottets arbete med radio och TV-frågor under denna session har de av den nya regeringen omskrivna direktiven till massmediekommittén utgjort den förnämsta källan till information om regeringens syn på utvecklingen inom massmedieområdet. Jag skall återkomma till direktiven senare. Under de senaste dagarna har emellertid två händelser av stor betydelse för svensk radio och TV ägt rum. Den 30 mars undertecknades — äntligen — förlikningskommissionens slutliga förslag till överenskommelse i avtalstvisten mellan Sveriges Televisions AB och Svenska Industritjänstemannaförbundet om utnyttjande av anställdas upphovsrätt till i tjänsten utförda verk och prestationer. Denna fråga har varit olöst under alltför lång tid, och den nuvarande lösningen, grundad på bägge parters eftergifter inför behovet av en praktisk lösning, måste glädja alla dem som funnit det orimligt att vi inte kunnat utnyttja svenska televisionsprogram för repriser och videouppspelning, medan däremot program från andra länder översvämmat marknaden och även kunnat sändas i repris. Åtskilliga motioner i riksdagen har under årens lopp yrkat på en lösning, och också här i riksdagen torde nu glädjen vara stor över att ett avtal kommit till stånd. Den 11 april — för bara några dagar sedan — ingicks ett avtal mellan Sverige och Norge om Tele-X-projektet och förhoppningsvis kommer också ett avtal att slutas med Finland. Tele-X skall enligt planerna innehålla utrustning för experiment med överföring av data och video samt sändning av direkt-TV. Satelliten avses bli utrustad med två kanaler för data och video och två kanaler för direkt-TV. Det i oändlighet utredda nordiska samarbetet på satellitområdet har nu tagit ett litet steg framåt. Därmed kan vi också konstatera att de socialdemokratiska idéerna från 1970-talet om att svenska folket borde nöja sig med svensk monopol-TV och därmed basta definitivt har övergivits av dagens socialdemokratiska regering. Orsaken därtill torde inte vara en förändrad inställning till angelägenheten av ett ökat informationsutbud utan fastmer eftergifter inför den tekniska utvecklingen på radiooch TV området. Självfallet har också industripolitiska bedömningar haft stor betydelse. Den pressfrihet och yttrandefrihet, utsträckt till alla massmedia, som hör hemma i ett demokratiskt samhälle tillsammans med den tekniska utvecklingen av kommunikationsmedia kommer att ställa oss inför helt nya uppgifter när det gäller massmediepolitiken. I mitten av detta decennium är direktsändande satelliter i rymden en realitet, och i Sverige kan då ses program från flera länder. Senast 1985 kommer den västtyska satelliten att påbörja sina sändningar med tre kanaler som följs av ytterligare två 1990. Denna satellit kommer troligen att innehålla reklam i två av kanalerna. Vid samma tidpunkt kan den franska satelliten vara i operation med tre kanaler, någon säkert med reklam. Beslut om en brittisk satellit togs i mars 1982. Den skall tas i drift 1986 med två kanaler varav den ena betal-TV. En ytterligare kanal kan senare komma att innehålla reklam. Den ryska satelliten sänder redan nu. Detta är den praktiska verklighet i vilken svensk massmediepolitik skall utformas. Det är också i högsta grad den praktiska verkligheten bakom de åsikter som kulturutskottets moch fp-ledamöter uttrycker i reservation nr 5, i vilken vi framför att rätten att i Sverige ta emot satellitsändningar måste ses som en del av den allmänna informationsfrihet som är garanterad i grundlagen. I den motion som låg till grund för utskottets behandling hade motionärerna hemställt om att riksdagen skulle göra ett uttalande att lagstiftningen i detta hänseende rörande friheten att ta emot utländska satellitsändningar måste utgå från samma principer som i dag gäller för tryckt skrift. En rimlig begäran kan man tycka. Utskottsmajoriteten har inte velat tillstyrka yrkandet under hänvisning till massmediekommitténs arbete. Det finns emellertid skäl att hänvisa till den debatt som fördes här i kammaren i måndags mellan kulturministern och moderata kammarledamöter. När det gäller satellitmottagning hänvisade Bengt Göransson till massmediekommitténs direktiv, enligt vilka kommittén bör utgå från att utländska rundradioprogram bör få tas emot och spridas vidare i kabelsystem, oavsett om de distribueras över satellit eller via marknätet, förutsatt att de upphovsrättsliga frågorna lösts. Det låter bra. Och många skulle kanske nöja sig därmed, om maninte läste vidare i direktiven. Jag skall inte här ta kammarens tid i anspråk med att upprepa den kritik som bl.a. Anders Björck framförde mot direktivens vidare utformning med alla de begränsningar i det fria informationsmottagandet som där kommer till uttryck. En av de punkter jag vill kommentera är statsrådets fråga om vi kommer att få konkurrerande kabelsystem i våra kåkar och om vi skulle ha konkurrerande företag som — med en fri Det vore önskvärt om regeringens företrädare på massmedieområdet kände till de enklaste tekniska förutsättningarna för programsändning. En enda optisk fiber av ett hårstrås tjocklek kan överföra all världens radiokanaler eller mer än 100 000 telefonsamtal. En bunt sådana fibrer i en enda kabel kan sända alla tänkbara kommunikationer: radiostationer, telefonsamtal och hundratals TV-sändningar — som sagt i en enda kabel. Men samma företag behöver inte lägga ut alla kablar. Regeringen vill enligt direktiven inte heller gå med på att vidareutsändningar från centralantennanläggningar skall vara tillåtna utan regeringens tillstånd. Hur skall en sådan kontroll ske, när tekniska förutsättningar finns för mottagning av flera tiotal program i samma kabel? Skrämmande är också uppgiften i pressen att Sveriges Radio har härsknat till mot Norge och skickat sina jurister till Oslo för att få till stånd avtal med de norska kabelbolagen — observera pluralis! — om ersättning för att svensk TV vidareutsänds. Får vi inga avtal stämmer vi, säger kanslidirektören på TVi Varför detta plötsliga intresse för att få ersättning för svensk ”spill over”, som i många år har sänts ut per kabel både i Sverige och i Danmark? Den Europaöverenskommelse som man möjligen kan hänvisa till innebär tillstånd men inte ersättning. Jag vore tacksam om kulturministern ville kommentera detta. Vad den socialdemokratiska regeringen vill är att stå och sortera ut enstaka program att sändas ut över ett framtida kabelnät i vårt land och därmed tro sig ha uppfyllt medborgarnas krav på att ha fri rätt till mottagning av utländska program. Detta är helt oförenligt med den moderata synen på vår grundlagsfästa informationsfrihet. Vi moderater vill inte ha någon som står och sorterar åt oss. Vilka regler skall förresten gälla för sorteringen? Vi vill ha frihet att välja själva. Vi motsätter oss förmyndarmentaliteten i den socialdemokratiska massmediepolitiken, och vi vill ha vår grundlagsfästa rätt till fri information. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 5. Tryckfrihetsförordningen skyddar det skrivna ordet från den offentliga makten. På samma sätt bör skydd finnas mot offentliga ingrepp i eterburen information. Fru talman! Det finns fler moderata reservationer fogade till betänkandet, till vilka jag också yrkar bifall. Andra moderata utskottsledamöter kommer emellertid att tala för de reservationerna.

Fru talman! Med den stora tyngd som medierna TV och radio har i information och opinionsbildning är det självklart att alla frågor som har med deras utveckling att göra är viktiga och kräver att de noga analyseras och följs upp. Det gäller att värna om objektivitet, mångfald och integritet. Med den organisation vi har med ett statligt monopol är det viktigt att slå fast att staten/riksdagen inte skall styra medierna. Men detta får ingalunda tas som intäkt för att man skall tillämpa något av en låtgåpolitik. De tekniska och ekonomiska frågorna spelar stor roll i ett föränderligt samhälle och kräver självklart ständigt nya ställningstaganden. Vi kan inte, med det övergripande ansvar som staten har, låta marknadskrafterna helt och hållet styra utvecklingen. Det är viktigt att effekterna av den tekniska utvecklingens inverkan på den nuvarande massmediestrukturen ordentligt klarläggs. Detta ingår också som en första uppgift i massmediekommitténs arbete. Mot denna bakgrund skall sedan kommittén överväga olika mediers roll och funktioner. En andra uppgift som kommittén har att överväga är olika användningsområden för ny teknik och då främst kabel-TV-systemet. Låt mig dock innan jag går över till att något diskutera dessa frågor kommentera och referera något av riksdagsbeslutet från 1978 angående programproduktionen inom Sveriges Radio och TV. Beslutet innebar att man inom avtalsperioden skulle eftersträva en ökning av distriktens andel av produktionen från 30 till 40 96. Det lades också fast att kvalitetsförbättringar skulle kunna uppnås genom ökad frilansverksamhet och större andel gestaltande program. Vi menar från centern att det är angeläget att en målsättning om verklighetsanknytning och vardagsgestaltning inte tappas bort. En ökad regionalisering är den säkraste vägen att nå verkligheten och kanske också få positiva, tidigare kanske obeaktade, inslag ifrån vardagslivet. Människorna upplever och känner i den riktningen. För lokalradion redovisas en ökad decentralisering. Den regionala utbyggnaden av riksradion har ökat med 50 96 och för TV:s del med 60 96. Detta är en utveckling som bör fortsätta. Vad jag vill slå fast är att man, även i ett läge med något begränsade resurser, inte får tappa bort kraven på kvalitetsförbättring och inte heller den regionala utvecklingen. I denna utveckling bör självfallet olika nya tekniska möjligheter också vara instrument. Det är lika självklart att alla ekonomiska fördelar, som samarbete och samplanering med t.ex. televerket, också skall tas till vara. Samma målsättning bör också gälla beträffande samarbetet mellan riksradion och lokalradion. Kanske jag också vågar påstå att, även med bibehållande av självständigheten och konkurrensen vid belysning av samhällsproblemen, mycket ekonomiskt skulle kunna vinnas genom ett visst samresonemang beträffande nyhetsbevakningen mellan TV-kanalerna. Vanliga TV-tittare upplever det säkert som ganska förbryllande att båda TV-kanalerna, med korta intervaller i sändningstider, t.ex. refererar en riksdagsdebatt om kaffe och kanelbullar under flera minuter. Det gällde f. ö. självklarheter. Man måste ha klart för sig att i ett läge då kostnadsökningarna kräver en viss höjning av den allmänna mottagaravgiften, accentueras sådana bedömningar och funderingar från allmänhetens sida. Vi kan, med den redovisning som sker och med de ökade satsningarna på kvalitet och regionalisering av verksamheten, acceptera den höjning av avgiften som regeringen föreslår. I fråga om moderaternas förnyade propåer om reklamfinansieringsandelar har vi ingen annan uppfattning än tidigare. Vi ställer oss avvisande till den utvecklingen. Jag skall nu återvända till frågan om kabel-TV-utbyggnaden. I en partimotion från centern har vi noterat och poängterat två principer, nämligen dels målsättningen för televerkets utbyggnad av kabel-TV-nätet, att det skall täcka hela landet, dels att televerket bör ha ansvaret för distributionsnätet. Vi menar att det är viktigt att redan nu lägga fast principen om heltäckning och televerkets ansvar. Med de kommersiella intressen som finns med kommer det annars självfallet lätt att bli så, att där det är tätt mellan abonnenterna kommer målsättningarna att kunna uppfyllas, medan det blir sämre i de områden där det är glesare mellan abonnenterna och där kostnaderna då blir större. Det är viktigt att från början få med den principiella synpunkten om heltäckningsansvaret. Utvecklingen på andra områden visar, att om man inte har med detta krav från början, kan det komma bort under vägen. Utskottets skrivning på denna punkt är inte övertygande. Vi anser det nödvändigt att redan nu lägga fast den målsättning som innefattas i reservation 3, dvs. att massmediekommittén redan nu får med detta i sitt arbete. Även i ett annat avseende har centern föreslagit tilläggsdirektiv till massmediekommittén. Vi menar att denna kommitté i sitt arbete bör undersöka möjligheterna att etablera ett av samhället och folkrörelserna gemensamt ägt teledataföretag. Detta förslag skall ses mot bakgrunden av att kommersiellt starka företag och organisationer har etablerat databaser. För folkrörelserna — särskilt de mindre och ekonomiskt svaga — kan det innebära att man kommer i beroendeställning till kommersiellt starka företag. En samverkan med staten skulle, som vi ser det, innebära en större frihet för dessa typer av folkrörelser. Det finns anledning att i alla sammanhang värna om förutsättningarna för folkrörelser — även de små — att behålla sin särart och ändå få samma chans som större och mera resursstarka organisationer har. Det är i detta sammanhang också viktigt att vi verkligen understryker värdet av att bevara mångfalden som ett utomordentligt viktigt inslag i vår demokrati. I den referensgrupp från folkrörelserna som jag hade glädjen att vara ordförande i under tre år intog dessa frågor en mycket framskjuten plats. Det kan icke minst den nuvarande kulturministern verifiera. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 3 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Radiooch TV-frågorna debatteras detta år i ett läge då det inte är aktuellt med ett nytt radioavtal och då inga egentliga nyheter eller förändringar föreslagits i budgetpropositionen. De stora framtidsfrågorna skall handläggas av massmediel ommittén. I en interpellationsdebatt häromdagen hade jag tillfälle att säga att vi i folkpartiet har invändningar mot direktiven främst på två punkter. Den ena är att förberedelserna för det nya radioavtalet, som skall gälla efter 1986, borde vila på kommittén. Som det nu är får Sveriges Radio ensamt ta huvudansvar för detta. Men Sveriges Radio är bara den ena avtalsslutande parten. Staten, den andra parten, borde förbereda sig på samma omsorgsfulla sätt, och det borde kunna ske i massmediekommittén. Den andra invändningen gäller de framtida finansieringsfrågorna. Där sticker regeringen huvudet i sanden och vill inte låta kommittén förutsättningslöst pröva dessa. Inom Sveriges Radio, på de socialdemokratiska tidningarnas ledarsidor, bland kulturarbetare och näringslivsfolk förs just nu en ovanligt intensiv debatt om betal-TV, reklam och andra komplement till den nuvarande licensfinansieringen. Den debatten borde massmediekommittén få ta sig an. Förr eller senare måste ändå statsmakterna ta ställning till de nya förutsättningarna och de nya villkor för radio och TV som den tekniska utvecklingen, inte minst satelliterna, medför. Därför yrkar jag bifall till reservation 2. Självfallet har vi i folkpartiet också en öppnare inställning till de nya medierna än socialdemokratin. Möjligheten att ta emot satellitsändningar måste ses som en del av informationsfriheten, vilket framhålls i reservation 5. Vi skall inte motarbeta dessa sändningar. Vi skall uppfatta dem som komplement till svenska program. Vi skall bygga ut samverkan med de andra nordiska länderna om Tele-X och Nordsat. Vi skall eftersträva att gemensamma programregler kan skapas för de västeuropeiska radiooch TV-företagen, särskilt när det gäller omfattningen och utformningen av reklaminslagen. Sedan någon tid har det funnits en negativ hållning från socialdemokratins sida till Utbildningsradion. I år har den tagit sig uitrycket att kulturministern föreslog en extra nedskärning av anslaget med 2,3 milj.kr. Därmed skulle Utbildningsradion komma att särbehandlas i förhållande till de övriga programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen. Detta strider mot de principer som riksdagen ställt sig bakom. Det hedrar därför kulturutskottets socialdemokrater att de medverkat till att likställa Utbildningsradion med de andra programföretagen. Utbildningsradion bör mötas inte med misstänk samhet och negativism utan med samma omsorg och kärlek som de övriga delarna av Sveriges Radio.

Fru talman! Den svenska samhällsutvecklingen ställer under 1980-talet fyra grundläggande samhälleliga rättigheter i centrum för den politiska kamp arbetarrörelsen bör föra enligt vpk. Det gäller rätten till ett meningsfullt arbete, rätten till en god försörjning, rätten till en god och giftfri miljö liksom också rätten till utbildning och kultur. Vpk anser det senare vara oerhört väsentligt. Arbetarrörelsen förde tidigt kulturkamp. I dag är motståndet mäktigare än någonsin — det har vi kunnat höra av de tidigare talarna. Kulturen hotas av utarmning och förflackning och av en omfattande passiviserande och ofta förförisk halvkultur, som blivit en profitkälla för nationella och internationella s.k. kulturindustrier. Inte minst barnen och ungdomen tvingas konsumera deras produkter. Det borgerliga regeringsinnehavet under sex år understödde enligt vår uppfattning de kommersiella krafter som, ofta styrda av utländska multinationella intressen, står i strid med inte bara arbetarrörelsens traditioner utan också de av riksdagen fastställda målen för kulturpolitiken, där inte minst demokratioch yttrandefrihetsmålen är grundläggande. I årets budgetproposition framhålls att kulturlivet under 1980-talet blir starkt beroende av utvecklingen på medieområdet. Det är också ett centralt tema i de nya direktiven till massmediekommittén. Kulturministern framhåller att de starka kommersiella intressena bakom utvecklingen inom medieområdet inte får bli styrande för den nya massmediepolitiken. Allt detta är naturligtvis bra, fru talman, men vi anser det inte tillräckligt. Det föreligger en uppenbar risk för att den tekniska utvecklingen springer före. Låt mig erinra om att vpk redan tidigt på 1970-talet varnade för det ”elektroniska vardagsrummet” och de effekter det kan få för vårt dagliga liv. Vi krävde en snabbutredning om vilka sociala effekter det framtida informationssamhället skulle få och pekade på riskerna för en urholkning av demokratin, ökade klassklyftor och en ideologiproduktion som inte ligger i de arbetandes utan i profitens intresse. De borgerliga regeringarna avvisade våra krav. De visade enligt min mening en flathet och en okunnighet som kom till uttryck inte minst när den dåvarande utbildningsministern, ställd inför videoexplosionen och videovåldet, frankt förklarade, för att låna Olof Palmes ord, att det hade han inte en aning om. Vi framhåller i vår mediemotion, att i det marknadsekonomiska träsk med hänsynslös spekulation i fördomar och våld som vi kan se framför oss och som vi redan har på videomarknaden, kan och måste radio och TV, brukade som media i allmänhetens tjänst, spela en viktig roll som positiv motkraft. De borgerliga splittrade upp radio och TV — en uppsplittring som vi nu kan se konsekvenserna av med ökad byråkratisering, ökade kostnader och en högervridning så till vida att lättköpt popularitet och valfrihet i kommersiell mening tenderar att ta över Radio-TV:s samhällsoch kulturansvar. Därför tycker jag, fru talman, att det klingar falskt, när flera borgerliga ledamöter nu börjar tala om ökat samarbete. Det borde de ha tänkt på innan de splittrade bolagen. Denna utveckling är inte unik för vårt land. På många håll i den västliga världen är de samhälleligt ägda och avtalsreglerade radiooch TV-företagens ställning på väg att undergrävas. Massdistribution via kabelsystem eller satellit byggs ut utan hänsyn till kulturoch informationspolitiska överväganden. Allt fler ser reklam som någonting oundvikligt. Folkpartiet har svängt och står nu på moderaternas sida, men också inom sosseleden har man börjat diskutera reklam. Jag tycker mig i propositionen kunna spåra att också kulturministern tycks anse denna utveckling oundviklig, trots avsaknaden av politiska beslut. Han säger i översikten: ”Stödet till lokala kulturaktiviteter blir knappast mindre angeläget när det blir möjligt att ta emot ett internationellt massmedieutbud.” Kulturarbetarna skulle alltså behövas som något slags motvikt mot TV-skärmens utbud. Regeringen låter televerket projektera en omfattande försöksverksamhet med kabel-TV i Lund, utan att medieeller kulturpolitiska överväganden dessförinnan gjorts. Ibland när jag lyssnar till företrädare för televerket eller till dem som förespråkar Tele-X skräms jag av den ohämmade förtjusning som finns över tekniken som sådan. De ser inte konsekvenserna. Vi är inte teknikfientliga, tvärtom. I våra industripolitiska motioner kräver vi att Sverige skall ta fasta på den elektroniska utvecklingen och inte halka efter. Men vi kräver ett samhälleligt ansvar. Vi kräver ett politiskt och inte minst kulturpolitiskt ansvar. Kulturdebatten får inte bli en industridebatt. Jag har sagt det tidigare, och jag upprepar det: Kulturministern förfaller alltför ofta till att uttala fagra ord utan substantiellt innehåll. Än allvarligare är kanske att han försöker spela ut skilda kulturoch informationsriktningar mot varandra. Reaktionära vindar och kommersialisering måste självfallet mötas med en satsning på människornas egna aktiviteter och en levande och demokratisk kultur. Men det är fel att konstruera en motsättning mellan radio och TV i allmänhetens tjänst och övrig kultur och information. Inte minst lokalradion — ett barn som ”spolades ur badkaret” redan innan det fått chansen att etablera sig— visar att radio och TV kan göra och gör en för många människor viktig såväl kulturförmedlande som aktiverande insats. Radio och TV kan stimulera, ge nya perspektiv, vidga vyerna och uppmuntra till social, kulturell och politisk aktivitet. För detta krävs emellertid en rad åtgärder. Vi har räknat upp en mängd sådana i vår motion, men jag skall här bara kortfattat ta upp resurserna. Förutom att vi har krävt mer vittgående direktiv och framhållit att samtliga partier bör vara representerade i massmediekommittén, har vi i år särskilt lagt vikten vid att Sveriges Radio får mer pengar. Det är ett faktum att Sveriges Radio under de senaste åren har ålagts samma 2-procentiga rationaliseringskrav som andra institutioner. Samtidigt har företaget haft kravet på sig att genomföra de olika reformerna och utbyggnaden som riksdagen bestämt inom en ram av 2,3 90. Detta sätt att ge med den ena handen och ta med den andra har säkert utgjort en hård och nödvändig kostnadspress, men det är knappast rätt väg om man velat ge radio och TV möjligheten att spara konstruktivt. Devalveringen av den svenska kronan och höjningen av mervärdeskatten drabbar en sådan verksamhet som Sveriges Radios extra kraftigt. Det finns risk för att en sådan krissituation i olika avseenden kan medföra en nedrustning inom verksamheten, med långtgående skadeverkningar för framtiden. Den kan också utnyttjas för en kommersiell inriktning från TV:s sida för att finna nya inkomstkällor. Förslaget om betal-TV har nämnts här i dag. Det är ett förslag som vi bestämt motsätter oss. Vi anser att Sveriges Radio på kort sikt skall få ett extra anslag ur rundradiofonden, men att man på längre sikt skall se över andra finansieringskällor. Vi har anvisat några sådana, och vi återkommer till det vid behandlingen av skatteutskottets betänkande. Utbildningsradion har vi räddat, och det tycker jag är bra. Men också där bör det göras en översyn, så att utbildningsradion kan planera långsiktigt och verkligen utgöra det alternativ som den utgör i dag. Sveriges Radio-TV kräver alltså pengar också för att den nationella kulturen skall kunna bevaras. Vi säger i vår motion att den anglosaxiska importen i dag är alltför dominerande, att pratprogrammen får breda ut sig, att de många utmärkta filmer och dokumentärprogram som görs av och i tredje världens länder är för få. Vi har sagt att målet för Sveriges Radio-TV:s egen produktion bör vara 60 96. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till samtliga våra reservationer utom nr 10. Det är den som gäller lagstiftning om videokassetter. Vi har från vpk:s sida bestämt motsatt oss en lagstiftning på detta område. Vi anser att det står i strid med internationella konventioner. Nu har det slutits ett avtal. Vi tycker det är bra, inte minst därför att det til syvende og sidst ger allmänheten rätt till de många bra program som görs i TV.

Fru talman! Från socialdemokratisk sida anser vi att massmediekommitténs ändrade direktiv klart har vunnit på den uppstramning som skett med en klarare viljeinriktning och att de nu är mer ägnade att ge underlag för förslag till åtgärder i stället för som tidigare en mer allmän beskrivning av utvecklingen. När man ser de moderata reservationerna till betänkandet framgår det helt klart att en borgerlig regerings direktiv med nödvändighet måste bli ganska yviga. Utbyggnaden av kabelsystem kommer att innebära mycket stora investeringskostnader. I storstadsområdena är det naturligtvis attraktivt för många företag att etablera sig. Men vårt land har stora glesbygdsområden, och vi har långa avstånd mellan en del tätorter. Det är därför nödvändigt att noga överväga hur alla delar av vårt land till godtagbara kostnader kan täckas av kabelsystem och hur de områden som rimligen inte kan ge underlag för utbyggnad, annat än till mycket stora kostnader, skall kunna utnyttja sådana möjligheter som kabelverksamheten erbjuder. Direktiven pekar på möjligheten ati använda trådlös distribution i dessa fall. Jag hyser viss förståelse för den oro som uttrycks genom centerreservationen nr 3, där centern anser att massmediekommitténs arbete bör inriktas på att televerket skall svara för ett distributionsnät som skall täcka hela landet. Men reservationen föregriper ett praktiskt handlingssätt. Det kan inte vara rimligt att utan hänsyn till kostnader och alternativa tillvägagångssätt bara fastslå att ett kabelnät skall täcka hela landet. Är det ens önskvärt att dra fram dyra kabelnät till varenda liten sommarstuga? Nej, de givna direktiven är så väl avvägda att det snarast, enligt min mening, måste ses som en litet populistisk markering, som centern vill göra i den här frågan. Vpk har reserverat sig till förmån för att utbyggnaden skall ske i överensstämmelse med de kulturpolitiska målen. Eva Hjelmström sade i sitt anförande nyss att direktiven inte tar hänsyn till de kulturpolitiska målen. Jag anser att vpk har läst för hastigt i så fall, för det står klart utsagt i direktiven att man skall beakta de kulturpolitiska målen. Jag har därför svårt att se vari vpk-reservationen egentligen skiljer sig från utskottets bedömning och från direktiven till massmediekommittén. Centern har reserverat sig till förmån för en motion om att undersöka möjligheterna att etablera ett av samhället och folkrörelserna gemensamt ägt teledataföretag — Karl Boo berörde detta. I massmediekommitténs uppdrag ingår ju bl.a. att pröva vilka regler som bör gälla för teledata till allmänheten. I det sammanhanget bör naturligtvis folkrörelsernas behov och möjligheterna till samverkan mellan dem inventeras. Jag förutsätter att massmediekommittén kommer att beakta detta i sitt arbete. Det är därför inte nödvändigt att göra någon framställning till regeringen med anledning av motionen. Så till frågan om vi skall ha reklamfinansiering av radio och TV eller inte. Moderaterna inriktar sig nu hårt på att blåsa upp denna fråga till en stor ballong. På talarlistan är inte mindre än sex moderata talare anmälda för det här ärendet. Jag tror att en av anledningarna är att man gärna vill profilera sig iden här frågan. Det är förmodligen ett strategiskt försök från moderaternas sida att ge intryck av offensiv inom något område i stället för det eviga tjatet om nedskärningar och åtstramningar inom alla övriga sektorer, vilket måste kännas deprimerande. För moderaterna är den tekniska utvecklingen nu för tiden den smala regnbåge som skall lyfta oss mot himlen och ge nya skönhetsupplevelser och en återställd handelsbalans. Därför är den helig, åtminstone ur moderaternas synvinkel. För dem är det något av ett förräderi att vidga debatten om teknisk utveckling till att handla om människan i tekniken, om jämlikhetsaspekter i tekniken, om kvaliteten i innehållet och om villkor och förutsättningar för utnyttjandet av tekniken. Det handlar då om värderingar, och där står moderaterna i huvudsak ensamma, långt ifrån övriga partier — nu har folkpartiet anslutit sig till moderaterna, och det beklagar vi. Moderaternas motiv i detta sammanhang för reklam i TV är möjligheterna att den vägen finansiera Sveriges Radios kostnader. Reklam i TV skulle alltså inte primärt vara ett tittarintresse eller ett konsumentbehov. Men det är inte så att svenska folket har informationsluckor på grund av för litet reklam. Det ärinte heller så att vi inte har tillräckligt mycket reklam, att vi går och känner att det är något som saknas. Nej, det finns faktiskt många som tycker att det snarare är besvärande med all reklam som vräks ut. Det är som sagt för att betala Sveriges Radios kostnader som vi skulle behöva reklam. Man frågar sig: Blir de sammantagna utgifterna då mindre för konsumenten? Nej, tyvärr inte, för reklamkostnaderna måste ju läggas på varan och betalas. Det är dels kostnader för produktion av TV-programmen, dels kostnader för försäljning av dem och sedan därutöver ett överpris för att eventuellt tillföra Sveriges Radio intäkter för dess programverksamhet. Vi brukar vanligtvis tillämpa principen att varje verksamhet skall bära sina egna kostnader. Jag frågar: Varför kan inte den principen få vara vägledande också i det här sammanhanget? Reklam är dyrt. Kommer inte Sveriges Radio-koncernen att frestas till att bedöma tittarsiffrorna för olika program för att få reklamintäkter till verksamheten? I Sverige har vi i dag två TV-kanaler och ca 8 miljoner invånare. Två TV-kanaler gör att de är attraktiva med ett stort tittarunderlag. De har ett högt reklamvärde. Men hur blir det när vi får 20-30 kanaler? I Dallas i USA finns i dag 51 TV-kanaler. Vid en konferens frågade jag en reklamman från ett stort multinationellt TV-företag hur man där bedömde möjligheterna att få reklamintäkter. Han svarade att det helt naturligt baseras på att varje kanal valde specifika målgrupper — det fanns en kanal för sportfiskare, en för fotboll, osv. Då visste reklambolagen vilken kanal de skulle välja för att nå sina konsumenter. Om vi får den utvecklingen, hur uppfylls då kraven på allsidighet och mångfald? Hur kommunicerar programutformningen med reklamens önskemål? Kan vi då upprätthålla en kulturpolitisk målsättning? Hur tillgodoses barnens behov, invandrarnas behov, och hur sker det konstnärliga utvecklingsarbetet? I en interpellationsdebatt här i kammaren i måndags sade Gunnar Hökmark från moderaterna att ”fungerar inte reklamen, är det ju inget problem, för då blir det ingen reklam”. Det verkar litet lättvindigt och nonchalant att säga detta, när man samtidigt bygger upp en argumentation för att reklamen skulle kunna finansiera en stor och dyr verksamhet. Dess bättre är det en bred majoritet i utskottet som står bakom den inställning som kommit till uttryck i kulturministerns tilläggsdirektiv till massmediekommittén. Det är moderaterna i sällskap med folkpartiet som har uttryckt en avvikande mening i en reservation. När det gäller mottagning via satellit vill folkpartiet och moderaterna föregripa massmediekommitténs ställningstagande och i grundlagen garantera rätten till information via satellit utan hänsynstagande till vilka krav som från kulturpolitiska och massmediepolitiska utgångspunkter bör ställas. Problem rörande radiorätt, upphovsrätt och internationella konventioner, som uppstår med anledning av olika former för spridning av utländska program, skall behandlas av massmediekommittén i samråd med yttrandefrihetsutredningen och naturligtvis också med upphovsrättsutredningen. Det ärlitet anmärkningsvärt att man inte kan ge sig tid för att få fram underlag för en sådan helhetsprövning. I flera länder i Europa arbetar nu utredningar med problemen i samband med att det egna landets massmediestruktur riskerar att slås sönder av en ny teknik. Kulturministern har uppgivit att nästa kulturministerkonferens i Europarådet skall handla om kulturen och kommunikationsteknologin. Då kommer problemen att belysas både från kreativitetssynpunkt och med hänsyn till kulturell identitet. Moderaterna är antingen aningslösa eller kallblodiga när de så kategoriskt vägrar att se problemen. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till Ingrid Sundberg. I den moderata motion som ligger bakom reservationen i det här fallet står det: ”Vi anser att möjligheter måste skapas för att till låga kostnader låta allmänheten få del av de vidgade informationsmöjligheter satellittekniken medger.” Hur har moderaterna bedömt att man skall åstadkomma dessa ”låga kostnader”? Vem skall betala dem? Jag är tacksam för ett svar. I sitt anförande sade Ingrid Sundberg att Tele-X innebar ett ställningstagande till att monopol-TV nu definitivt skulle ha övergivits. Den slutsatsen får hon stå för själv. Vi kommer ju här i kammaren att behandla propositionen om Tele-X och diskutera de förslagen i ett senare sammanhang. Nordsat-frågan kanske kan kopplas till den diskussionen, men den frågan ligger definitivt inte inom ramen för det betänkande som vi i dag har att ta ställning till.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

Fru talman! Jag blev oroad när jag i måndags här i kammaren hörde socialdemokraternas framtoning när det gäller massmediepolitiken. Jag blev på ett sätt än mer oroad nu. Jag försökte i mitt inledningsanförande beröra det samband som finns mellan teknisk utveckling och de utredningar som regeringsmakten parallellt därmed brukar tillsätta och faran för att verkligheten springer ifrån utredningarna.

Jag vore tacksam för att från socialdemokratiskt håll få höra att den farhågan är obefogad. Annars vore det, som jag ser det, ytterligare en inskränkning i vår yttrandefrihet — låt vara inte principiellt men fungerande i samhället. Nej, vi moderater tror inte att teknikens utveckling är den smala regnbåge som lyfter oss till himmelriket. Jag tror att vi i precis lika hög grad som socialdemokraterna är medvetna om den fara för människan som tekniken på alla olika områden ofta för med sig. Men det finns en principiell och väsentlig skillnad i våra partiers inställning och vilja när det gäller att lösa problemen. Vi inser att vi inte kan undvika utvecklingen, och därför vill vi vara beredda att lösa de problem som uppstår på bästa tänkbara sätt med hänsyn till människans situation och förhållanden. Vi vill inte, som socialdemokraterna, av rädsla inför tekniken gömma oss i en buske och avstå från att se och lösa problemen. Jag konstaterade också i mitt inledningsanförande att socialdemokraterna tvingats göra vissa eftergifter, just beroende på teknikens utveckling. Till sist! Vice ordföranden ställde en fråga om vad vi skall göra när vi har 20 å 30 kanaler. Jag bara pekar på verkligheten. Vi kommer om fem eller sex år att ha 13 kanaler, och det är verkligheten. Jag skulle vilja ha ett svar på frågan hur och efter vilka principer någon sorts urval skall ske av dessa. Det ställdes också en fråga till mig om de låga kostnaderna. Satellitteknik och kabeldistribution är en billig form av distribution. I övrigt har vi ju förfäktat den fria etableringsrätten, och det bidrar i alla händelser till att göra kostnaderna lägre, även om jag är medveten om att de kanske inte blir låga — det står inte heller i vår reservation.

Fru talman! Utskottets vice ordförande Ing-Marie Hansson var väldigt förstående för de problem som vi tar upp och preciserar i våra reservationer, men hon ville inte följa med så långt att man från riksdagens sida markerar denna förståelse. Jag tycker att hennes motivering när det gäller kabel-TV-täckningen inte är helt tillfredsställande. Hon säger att vi inte skall föregripa utredningen genom direktivskrivningen. Jag hade tänkt mig att det var så att om man vill ha en analys och beskrivning av problemen, skall det finnas med i utredningsdirektiven. Sedan ankommer det ju på dem som skall ta ställning — kanske i sista hand riksdagen — att göra bedömningar av vad som är möjligt att ha med. Det är precis detta som vi vill lägga fast i vår reservation beträffande målsättningen att vi från början skall ha en heltäckning när det gäller kabel-TV-utbyggnaden. Att det sedan kan ske på skilda sätt i olika typer av bygder får självfallet bli en sak som massmediekommittén analyserar vid sitt ställningstagande. Beträffande vår andra propå, nämligen att vi redan från början bör beakta de små och ekonomiskt svaga folkrörelsernas situation när det gäller den tekniska utbyggnaden, tycker jag att Ing-Marie Hanssons motivering är synnerligen svag. Ing-Marie Hansson hänvisar till skrivningen i direktiven, som verkligen är allmänna. De täcker sålunda inte in den oro som i alla fall vi känner för denna problematik. Folkrörelserna är så viktiga som opinionsbildare i vår demokrati — det borde vi vara överens om -— att vi på allt sätt måste slå vakt om deras förutsättningar att verka även i framtiden. Fru talman! Till sist vill jag säga att det har förts en diskussion här om den tekniska utvecklingen som sådan. Jag vill bara stillsamt erinra om att jag hoppas att vi har den gemensamma målsättningen att vi skall ta tekniken i människans tjänst och inte ställa oss som slavar under den.
Fru talman! Till Ing-Marie Hansson vill jag säga att det aldrig är friheten som skall motiveras, det är förbuden och inskränkningarna som behöver motiveras. I en marknadsekonomi som den svenska är det klart att reklamen är en naturlig ingrediens. När vi från folkpartiets sida har sagt att vi inte har velat medverka till reklamfinansiering av radio och TV, har motivet inte varit en negativ hållning till reklamen som sådan utan en omsorg om dagspressen. Nu kommer, vare sig vi vill det eller inte, reklamen i etern in över Sverige redan om några år — f. ö. är den redan där. Det är då naturligt att massmediekommittén bör få pröva argumenten för och emot reklamfinansiering. Jag skulle vilja varna Ing-Marie Hansson för att ta till alltför stora ord på den här punkten. Om man läser de socialdemokratiska tidningarnas ledarsidor ser man att de har insett att vi möter en ny verklighet och att det gäller att vi tar ställning mot bakgrund av de nya villkor som kommer att gälla. Märkvärdigare än så är det inte.
Fru talman! Först helt kort något beträffande den här frihetsdiskussionen. Uppenbarligen står också vi på en helt annan sida vad gäller definitionen av frihet än de borgerliga partierna. Jag tycker inte att det är valfrihet när jag ser att den ena videovåldsbutiken efter den andra har vuxit upp i min stadsdel bara under de senaste åren — tre fyra stycken — samtidigt som man stänger biblioteken och ser till att man skär ned anslagen till kulturarbetarna och barnteatergrupperna, osv. Därmed begränsar man möjligheterna för barn att utveckla teater. Det blir ett tvång och inte en frihet. Vi har visst läst direktiven till massmediekommittén, Ing-Marie Hansson, såväl de tidigare som de nya. I synnerhet i tilläggsdirektiven har vi konstaterat att det finns mycket som är bra och som är klart bättre än i de föregående. Vad vi försöker framhålla är att man inte gått tillräckligt långt, att man inte insett faran med det framväxande informationssamhället och vilken form av social ofärd det kan skapa i ett långsiktigt perspektiv. Vi har pekat på att man, när man utrett de här frågorna under 1960 och 1970-talen, ofta har tittat på olika medier men saknat det stora samhälleliga greppet över dem. Man har inte sett vad de inneburit för människorna i deras vardag. Vi vill starkare betona det långsiktiga perspektivet och vad ett avancerat informationssamhälle kan skapa för nya klyftor i klassamhället över huvud taget. Vpk är inte företrätt i kommittén, som jag har påpekat tidigare, och därför lär vi framöver få bevaka de här frågorna i kammaren i stället, vilket kanske kan komma att ta sin tid. Vi lär väl återkomma till satellitdiskussionen. Personligen tror jag inte att behovet hos det svenska folket eller hos barn och ungdom är så starkt att se otextade utländska program till de kostnader som det är fråga om. Jag tycker att det är litet märkligt att man i budgetpropositionen i januari utan några kulturpolitiska överväganden direkt föreslog 348 milj.kr. till Tele-X. Det är en fjärdedel av det sammanlagda anslaget till kulturverksamhet.
Herr talman! Ingrid Sundberg ville ha besked om socialdemokraterna vill tysta ner debatten. Jag skall ge klart besked: Det vill vi inte. Vi är tacksamma för att det förs en debatt och vill gärna bidra efter all förmåga till att vidga den. Det här är en viktig fråga, och den innebär stora omställningar som behöver belysas och debatteras. Jag vill också säga att jag inte tror att reklamfinansiering av Sveriges Radio-TV egentligen innebär att man sänker kostnaderna. Jag sade det i mitt tidigare inlägg. Och jag vill bara konstatera att den moderata ståndpunkten ligger i linje med att konsumenterna alltid skall bära kostnaderna. Det får de göra också när det gäller reklam-TV. Jag fick inget svar på vad man hade avsett i den moderata motionen när man angav att det var möjligt att se internationella TV-program till låga kostnader. Ingrid Sundberg medgav själv att det skulle bli kostnader, och hon kunde inte ange på vad sätt man hade avsett att minska dem. Ingrid Sundberg sade någonting som jag fäste mig vid. Hon frågade hur urvalet av program skulle ske när man får dessa många internationella program och menade att något urval helt nödvändigt måste ske. Så uppfattade jag Ingrid Sundberg. Och det är problemet: vi kommer aldrig ifrån att det måste ske ett urval i vad som kan vidaresändas, och det är där som massmediekommitténs bedömningar av reglerna är så väsentliga. Till Karl Boo vill jag säga: Vi känner förståelse för centerns goda vilja och intentioner när det gäller att tekniken inte får byggas ut ojämnt, utan att hela landets behov måste beaktas. Men Karl Boo kanske missuppfattade mig litet. Jag menade inte att det hade varit fel att föregripa utredningen i direktivskrivningen — det är naturligt att göra så. Jag sade faktiskt att de här problemen har beaktats i de direktiv som lagts och att dessa tillgodoser att den här frågan blir belyst. Till slut beträffande folkrörelserna: Jag tror att socialdemokraterna är minst lika angelägna att slå vakt om folkrörelserna som centerpartiet. Och vi menar att det, inte minst i ett samhälle där tekniken utvecklas snabbt, är oerhört viktigt att slå vakt om folkrörelsesidan. Det är kanske inte primärt via teledataföretag utan i verksamheten och i de kulturpolitiska aspekterna som folkrörelserna kommer att vara ett nödvändigt alternativ.
Herr talman! Jag är glad att Ing-Marie Hansson tog upp just det jag berörde tidigare, nämligen frågan om urval. Jag menar inte urval rent konkret — eftersom vi inte har hunnit till det än — utan principiellt. Vi utgår från principen att det är den som har radio eller TV —i det här fallet TV — som själv skall bestämma vilka program han vill se. I princip kunde vi — medräknat de två kanalerna på Tele-X — i slutet av decenniet ha 13 kanaler. Med en rimlig utbyggnad, eller om parabolantennerna inte kommer att ställa sig alltför dyra— vilket jag tror att de kommer att göra — skulle större delen av svenska folket kunna ha 13 TV-kanaler att ägna sig åt. Nu gäller det en utbyggnad av ett kabelnät för TV. Det är fråga om kostnader för antenner osv. Givetvis blir det från början en successiv utbyggnad, det är helt riktigt. Men det finns en stor principiell skillnad. Om vi kan sända ut på kabel-TV t.ex. de brittiska programmen eller den västtyska satellitsändningen, träffar vi ett avtal och sänder de programmen. Den socialdemokratiska massmediepolitiken utgår från att det skall ske en sovring bland de program som sänds ut, delvis på grund av uppfattningen om reklam i TV men även av kulturpolitiska skäl. Det är alldeles riktigt att vi moderater har principer om vad som menas med massmediepolitik och vad som menas med kulturpolitik. Men för oss är det principer som skall vara underordnade tryckfrihetsförordningen, tillämpad på alla massmedia. Det är där den stora skillnaden ligger mellan socialdemokratisk och moderat massmediepolitik. Vi kommer att motsätta oss att det sitter en censurgrupp, organisation eller samling människor som gör urvalet. Det är därför som jag blev så skrämd när jag läste om den svenska radiodelegationen i Norge som plötsligt skall kräva betalning av svensk ”spill over”. Jag hoppas att kulturministern kommenterar detta. Men den principiella skillnaden ligger alltså i att vi vill att den enskilde TV-tittaren skall inom rimliga gränser, efter vad utbyggnaden tillåter, själv få välja sina program. Det vore intressant att få höra om socialdemokraterna kan instämma i att medborgarna i ett demokratiskt samhälle bör ha en rättighet till det.
Herr talman! Ing-Marie Hansson förändrar inte på något sätt i sitt senaste inlägg sin redovisning för förståelse för centerns krav på ett heltäckande kabelnät för TV. Då framstår det ännu mera angeläget att vår reservation får bifall här i kammaren. I direktiven, i den del som här hänvisats till, står det: ”I fråga om utbyggnaden av kabelnät bör kommittén enligt direktiven föreslå åtgärder för att en utbyggnad av kabelsystem skall kunna ske med ett rimligt mått av geografisk rättvisa.” Det framgår således av skrivningen i direktiven att det är angeläget att det fattas beslut enligt förslag i vår reservation. När det sedan gäller folkrörelseomsorgen kan man säga att massmedieutvecklingen endast är en del, men en viktig del, i folkrörelsernas förutsättningar inför framtiden. Jag tycker mig kunna finna bevis för att de frågor som har med den delen att göra har fått ökad tyngd i den folkrörelsediskussion vi i dag har. Det är därför viktigt att vi tar också de små och ekonomiskt svaga folkrörelsernas situation med när vi utreder frågor och i sinom tid tar ställning till desamma.
Herr talman! Friheten behöver aldrig motiveras. Det är därför som jag sade till Ing-Marie Hansson att utmärkande för en demokrati är att det är förbuden och inskränkningarna som skall motiveras. Det bekräftar Eva Hjelmström, även om hon säger sig som företrädare för vpk ha en annan uppfattning än jag om frihet, och jag är tacksam för det.
Herr talman! De som verkligen slår vakt om yttrandefriheten och demokratin vad gäller just massmediepolitiken är vänsterpartiet kommunisterna. Om de borgerliga nu säger t.ex. att en samling människor inte skall granska och bedöma vad svenska folket skall få se, då borde de i konsekvensens namn över huvud taget inte ställa upp för vare sig radioavtalen eller olika inskränkningar på filmområdet osv. Man gör det ju för att värna om de svaga grupperna. Men menar verkligen t.ex. Ingrid Sundberg och Jan-Erik Wikström att den proposition som vi alla hade att ta ställning till och det avtal som finns mellan Sveriges Radio och staten skulle stå i strid med yttrandefriheten?
Herr talman! Jag vill börja med att säga några ord till Jan-Erik Wikström, som jag inte hann bemöta i min tidigare replik. Vi är fullt på det klara med att det är en ny verklighet vi nu möter och att vi naturligtvis utifrån den måste beakta vilka möjligheter vi har att bedriva en kulturpolitik och en massmediepolitik som tillgodoser de målsättningar som vi i det här landet har bestämt oss för. Det har man enligt min mening också gjort genom att i direktiven skriva att kommittén har till uppgift att bevaka vilka möjligheter det finns att i den uppkomna situationen utnyttja tekniken och göra de bedömningar som krävs för vår egen massmediepolitik. Eva Hjelmström sade att hon ansåg att vi inte hade gått tillräckligt långt när det gällde den kulturpolitiska avvägningen. Jag tycker att det är klart markerat i direktiven och att den måste ingå i kommitténs arbete. I övrigt anser jag att det åvilar oss från olika partier ett ansvar att under denna tid ta upp frågan i debatter och diskussioner, så att vi får den belyst så allsidigt som möjligt. Det är mycket väsentligt att så sker. I sitt andra inlägg sade Ingrid Sundberg att man naturligtvis måste träffa avtal med andra länder om man skall utnyttja de internationella satelliterna. Ja, det är en förutsättning. Och det är där man kommer in på kostnadsaspekten. Det kan också vara så att man av kostnadsskäl kan göra en bedömning av hur många kanaler vi vill ha och hur stort behov det finns av internationella TV-program. Man kan faktiskt behöva fundera även över den sidan. Jag tyckte, Karl Boo, att jag i min replik bara klargjorde det missförstånd som uppstått genom att Karl Boo inte hade uppfattat att jag hade citerat ur direktiven. Låt mig en gång till återge vad som anförs när det gäller geografisk spridning. Massmediekommittén skall försöka att, så långt det är rimligt, se till att den nya tekniken kan användas i hela landet. Där det medför för stora kostnader och avstånden är för stora skall man kunna använda en annan, kompletterande teknik — och det var på den punkten jag citerade vad som anförts om trådlös distribution. Jag menar alltså att man i direktiven faktiskt har tillgodosett dessa önskemål. Därmed hade det kanske inte varit helt nödvändigt med en reservation, och jag yrkar därför avslag på den reservationen.
Herr talman! Låt mig göra några kommentarer till den diskussion som förts här. Jag vill börja med det resonemang som Ingrid Sundberg förde om kabelsystemen och kabelsystemens kapacitet. Jag vet självfallet att en kabel kan tillhandahålla ett oerhört stort antal program. Det är just det som är skälet till att jag utgår från att det inte kan bli fråga om att etablera olika kablar bredvid varandra — ganska många program får faktiskt plats i en och samma kabel. Men man kan ändå inte — och det är möjligt att Ingrid Sundberg inte har insett vidden av detta — gå ut och ställa sig med kabellängden, hålla upp den i luften och tro att världens alla TV-program därmed strömmar in i kabeln för att kunna tillhandahållas för fritt urval i TV-apparaten. Var någonstans i världen har den enskilda TV-tittaren tillgång till alla program och en total valfrihet? Det är ju alltid någon som väljer vilka program som går in i kabeln. Även om kabeln tekniskt sett har en oändlig kapacitet har man inte ekonomiska möjligheter att tillhandahålla alla program. Där sker ett urval. Dessutom — det är också viktigt att säga — är det inte fråga om en censurbehandling av programmen när de förs vidare i kabeln. Det förekommer faktiskt att man måste göra en viss typ av redigering. Alla program kommer naturligtvis inte utan vidare att kunna tillhandahållas och föras vidare eftersom de inte passar; de måste ibland anpassas på något sätt. Att vi för det ändamålet måste ha någon form av regelskrivning för kabeletableringen har jag sett som självklart. På samma sätt vill jag invända mot resonemanget att det skulle vara oanständigt av Sveriges Radio att diskutera ersättning för program som förs vidare i kabel. Att man kan acceptera det som kallas ”spill over”, dvs. att man i vissa gränsområden kan se TV-program som egentligen sänds för ett kärnområde som inte är det som berörs av detta ”överspill”, är helt klart. Men om man tar in det programmet exempelvis i Norge och systematiskt för det vidare i kablar över hela Norge, är det inte längre fråga om ”spill over” utan om ett utnyttjande av ett program, och då tycker jag faktiskt att de som har gjort programmet kan kräva att få diskutera rätten till ersättning för det. På samma sätt är det på litteraturens område. Man kan inte köpa en bok i Sverige och fara över till ett annat land och sätta i gång och kopiera den hur som helst. Vi protesterar mot länder som gör det och skulle aldrig godta att man kallade det för ett utnyttjande av något slags ”spill over” därför att någon råkat ha boken med sig hem när han kom från Sverige. Vi måste alltså respektera att både de företag som gör programmen och upphovsmännen till programmen har rätt att bevaka att deras intressen inte träds för när. Det skulle vara intressant att höra vilken syn exempelvis företrädare för upphovsmannaorganisationerna har på den mycket lättsinniga hantering av ersättningsfrågorna som Ingrid Sundberg här förordar. När det gäller reklamfrågorna har vi i direktiven till massmediekommittén mycket bestämt sagt ifrån att man inte skall undersöka reklam i televisionen. Det finns många skäl till det. Jan-Erik Wikström har pekat på hänsynen till pressen. Det finns också andra motiv, som jag hade möjlighet att utveckla här i kammaren i måndags. När det gäller den reklam som kommer från andra TV-program som kan sändas över satellit har jag pekat på att det är tveksamt om de kommer att ha den stora kommersiella betydelse som man föreställer sig. Gå ut och köp en Dagens Nyheter för i dag. Bläddra igenom den och sätt ett litet kryss för de annonser som ni tror skulle kunna ha en spridning över satellit från exempelvis västtysk television. Hur många annonser är det som står i dagens tidning som kan tänkas vara riktade till en Europamarknad? Det blir inte så många annonser som det handlar om; dem försörjer man inga TV-program på. I själva verket är det så att vi har möjlighet att själva avgöra hur vår svenska television skall se ut. Vi tycker i det parti jag tillhör och i den regering jag representerar att det är viktigt att vi slår vakt om yttrandefriheten och att vi slår vakt om en nationell identitet och en nationell kultur, att vi inte låter svenska kulturella värden spolas bort i något som skulle kunna betecknas som ett brus. Vi kan vara medvetna om att bruset finns där, men då är det viktigt att vi ser till att vi ger substans och lödighet åt det som vår egen nationella television för fram. Då har vi anledning att värna om det som är en nationell kultur och en nationell identitet. Det är därför vi har varit så angelägna att ha en ordentlig regelskrivning för de kabelsystem som skall etableras.

Herr talman! Jag delar kulturministerns uppfattning att svenskproducerade program i bl.a. TV väl kommer att hävda sig i internationella jämförelser och när det gäller mottagandet i vårt eget land självklart kommer att hävda sig utomordentligt väl, eftersom språkproblem och annat ökar svårigheten för många att helt tillgodogöra sig utländska program. Men det är en principiell diskussion vi för, och låt mig börja med kabeltekniken. Både Norge och Danmark har haft socialdemokratiska regeringar under den tid man byggt ut sitt kabelsystem, låt vara att det inte är färdigutbyggt. Norge har i dag ca 250 000 abonnenter på kabel-TV. Varför har Sveriges Radio just i år — kabeltekniken har funnits i Norge i mer än tio år — plötsligt blivit intresserat av att den sändning av svenska program som sker i våra grannländer skall avgiftsbeläggas? Kulturministern må ha rätt. Jag vet att t.ex. Belgien har träffat avtal med sina grannländer om sändning av belgiska program. Det är möjligtvis riktigt att man skall förfara så i framtiden. Men samtidigt måste vi vara försiktiga mot bakgrund av det enorma utbud som kommer. Det pågår ett internationellt arbete med att åstadkomma konventioner på detta område. Det är då viktigt att man inte föregriper det arbetet genom att gå ut med egna krav. Det må vara berättigat att jag blev misstänksam och trodde att vi i Sverige nu skulle bygga ut vår kabel-TV. Om vi låter andra betala för våra program, kan vi begränsa sändningen av utländska program i vår egen TV genom att skylla på att det blir för dyrt att köpa in utländska satellitsändningar. Jag tror att kulturministern och jag kan enas när det gäller mottagningen av kabel-TV. Självklart kan man inte stå och hålla kabeln rakt ut i luften. Men i Norge har man konkurrerande kabel-TV-företag. Flera företag har byggt ut detta system. De anser inte att de är ansvariga för sändningen i fråga. Jag blev skrämd, när kulturministern sade att man kanske måste förändra programmen på något sätt. Min viktiga fråga till kulturministern är: Om vi har en satellit, som tar emot ett program från ett land och programmet sänds vidare över kabel, kommer det då att ske någon censur, kontroll eller förändring av det program som sänds över den satelliten, till vilken det finns en centralantenn och ett utbyggt kabel-TV-system? Den formen av censur är jag med all rätt utomordentligt orolig för. Jag vill erinra om vad Jan-Erik Wikström sade här, nämligen att det är inskränkningar i friheten som måste motiveras.
Herr talman! Jag vill försäkra Bengt Göransson — och det vet han säkert — att jag är en varm anhängare av public broadcasting när det gäller både ljudradio och TV. Jag uppskattar också de möjligheter som vi kommer att få med ett bredare utbud. Det skall bli underbart att kunna se västtysk opera och fransk teater i TV. Men problemet är — och det känner vi alla till — att alltför många kommer att välja det väldigt breda, populära och i långa stycken inte särskilt kvalitativa utbudet. Det är ett problem som vi har redan när vi i Sverige håller oss med två TV-kanaler. Jag betraktar det såsom en utmaning, inte minst för de politiska partierna, att så många svenskar alltid väljer att se Dallas, även om det i den andra kanalen skulle visas ett program som Trollflöjten. Men jag tror inte att det går att förbjuda den breda underhållningen, utan det gäller att bilda opinion för kvalitet. Det är viktigt att eftersträva regler för de västeuropeiska radiooch TV-bolagen beträffande programsättningen. Det borde vara möjligt att även på detta område komma överens när det gäller programutformningen och framför allt programtiderna. Det är ett sätt att möta denna utmaning. Ett annat är naturligtvis att man prövar om satelliterna kommer att skapa en helt ny arbetsoch finansieringssituation för Sveriges Radio. En sådan prövning måste massmediekommittén få göra.
Herr talman! Först vill jag instämma i Bengt Göranssons ord när han säger att vad det här gäller är att slå vakt om yttrandefriheten och vår nationella kultur. Det får inte bli ett informationsflöde — ett brus, som kulturministern uttryckte det — styrt av multinationella bolag, utan vad vi verkligen behöver är en radio och TV i allmänhetens tjänst, enligt det public service-begrepp som vi faktiskt tidigare varit överens om över partigränserna här i riksdagen. Vad hittills ingen har tagit upp är resursfrågan. Jag berörde i mitt inledningsanförande det faktum att Sveriges Radios möjligheter att utgöra ett bolag just i allmänhetens tjänst nu alltmer urholkas. Sedan åter till frågan om underhållning och censurdiskussionen. Vi anser att det behövs underhållningsprogram. Vi behöver fantasifulla program inom Sveriges Radio-TV:s ram. Vi vill på intet sätt förbjuda människorna sinnliga upplevelser, glada upplevelser osv. Vad vi däremot inte vill ha är vad vi har fått genom den förre utbildningsministerns mediepolitik, nämligen t.ex. öppet rasistiska program som har sänts i närradion i Stockholmsområdet.

Herr talman! I anslutning till kulturministerns inlägg vill jag gärna deklarera att det självfallet skulle vara bra, om man kunde ge människorna möjligheten att i alla situationer välja själva. Det är den primära utgångspunkten, men vi skall komma ihåg att TV-mediet är ett medium som mer än något annat lägger sig tungt inne i vardagsrummen och därmed är ur påverkandesynpunkt oerhört avgörande. Jag vill därför gärna säga, liksom Jan-Erik Wikström, att man självfallet bör eftersträva ett regelsystem av något slag som klarar den här problematiken. Sedan är det väl uppenbart att vi kan inte ha det så — där anknyter jag till resonemanget i vår reservation — att vi inom mycket exklusiva, ekonomiskt starka områden bygger ut två eller kanske tre kabelnät. Det skulle ju vara ur många synpunkter synnerligen orationellt. Vi måste hitta en lösning som på ett rationellt och ekonomiskt rimligt sätt medför rättvisa för hela landet.
Herr talman! Jag har inte sagt att vi skall göra om programmen, Ingrid Sundberg. Jag talar om den redigering och de kommentarer som i stor utsträckning faktiskt måste förekomma. Jag skall ge ett exempel, eftersom Ingrid Sundberg tycks ha så svårt att förstå att man i kabelsystemen inte bara kan tillhandahålla en kabel där alla program strömmar igenom helt okommenterade. Jag föreställer mig att det också i kabelsystemet kommer att bli intressant att få den spanska fotbollsmatchen kommenterad av en referent som talar om vad spelarna heter och ger matchkommentarer och att kommentarerna också över kabeln kan behöva komma ut på svenska. Det är alltså i det sammanhanget knappast fråga om att censurera fotbollsmatcher, och det vill jag inte att vi skall göra. Men jag ser faktiskt en fördel i att man inte försämrar möjligheterna för medborgarna att få kommentarer till de utländska program som vi faktiskt i dag har när vi sänder dem med Sveriges Radios förmedling över det svenska nätet.
Herr talman! Bara en kort fråga till kulturministern. I andra länder, där man tar emot många program, t.ex. Schweiz, Holland eller Belgien, har man inte den typen av redigering eller kommentarer. Men detta är tydligen den typ av kabeldistribution som vi kan se fram emot här i Sverige. Samtidigt har statsrådet i direktiven nämnt att individuell mottagning med parabolantenn, som är alternativet, också skall bli möjlig. Anser statsrådet att denna typ av redigerad mottagning per kabel kan kombineras med individuell mottagning med parabolantenner för dem som har bättre ekonomiska förutsättningar att göra den relativt dyra investering som en sådan mottagning innebär?
Herr talman! Det är självfallet så att man med olika antenner, som sannolikt kommer att bli billigare med tiden, kommer att kunna ta emot program okommenterade och oredigerade. Jag utgår från att den tekniska utvecklingen inte avstannar på det området. Jag har också föreställt mig att man via kabel kan sända program som också är okommenterade. Jag föreställer mig också att det är litet enklare i Schweiz, där man faktiskt talar flera språk och också talar språk som talas i grannländerna, vilka har ganska många invånare. Det kan vara lättare där att ha ett ganska stort utbud av icke kommenterade program, som alltså inte kräver någon form av redigering. Men jag föreställer mig att det inte är så särskilt intressant för en svensk filmpublik att se den amerikanska långfilmen där den berömda amerikanska filmskådespelerskan talar tyska — om filmen är dubbad. Det är alltså inte alldeles givet att det är den sortens program som kommer att vara de mest efterfrågade i de svenska kabelsystemen, och den synpunkten har jag tillåtit mig att framföra.

Herr talman! Sveriges Radio-koncernen är ett serviceföretag med den uttalade ambitionen att stå i allmänhetens tjänst genom att garantera ett brett programutbud till alla. Av de ca 2 miljarder kronor som koncernen omsätter faller drygt hälften på TV-bolaget. Från att ha varit ett monopolföretag — med de nackdelar som alltid vidlåder ett monopol — börjar nu Sveriges television möta konkurrens, vare sig socialdemokraterna vill det eller inte. Produktionsmonopolet är redan brutet genom videoexplosionen, och inom några få år kommer vi — såsom framgått av tidigare anföranden — att få bevittna hur distributionsmonopolet gradvis luckras upp, genom att satellitsändningar från andra europeiska länder når oss. Internationella videooch kabel-TV-bolag bjuder svensk TV en priskonkurrens om den s.k. mjukvaran som man tidigare inte upplevt. I den dubbla konkurrenssituationen — om programvaran och om tittarna — är det nödvändigt att finna finansieringsformer som ger Sverige fortsatta möjligheter att producera egna program och köpa utländska av god kvalitet. I marsnumret av Affärsvärlden säger också TV-chefen i en intervju att vi måste hitta en lösning på den finansiella sidan hos oss före 1986 när satelliterna är en realitet och när distributionen via kabel börjar komma. Detta är en åsikt som vi från moderat håll till alla delar omfattar. Före 1986 — det är om tre år. Föreliggande betänkande behandlar bl.a. tilläggsdirektiv till den massmediekommitté som tillkallades i juli 1982. I dessa direktiv framhålls bl.a. att kommersiell reklam som riktar sig till allmänheten inte skall förekomma vare sig i radio eller TV eller i program som förmedlas genom nya distributionsformer. Förutom att detta uttalande fortfarande återspeglar det gamla socialdemokratiska monopoloch förmyndartänkandet är det ett kortsiktigt förhållningssätt. Om man inte utreder hur en reklamfinansiering skall organiseras, är TV-bolaget illa förberett den dag trycket från utländska konkurrerande sändningar gör det nödvändigt att införa reklam i svensk TV. Svenska företag kommer naturligtvis inte att avstå från att marknadsföra sina produkter i utländska medier som når större delen av Sverige — svenska företag är inte annorlunda än andra europeiska — och svensk TV riskerar att komma på efterkälken redan i konkurrensen om reklamen. Marknadsföringen av Findus, Scania och Tenor når oss kanske först på franska och tyska. I åratal har vi moderater talat för ett system med femminutersblock per sändningstimme. Reklamblocken skall placeras så att de inte bryter programmen, och placeringen skall framgå av programannonseringen. Regeringen skall utfärda regler för sändandet, och liksom i andra länder med reklamfinansierad TV kan det behöva fastställas etiska regler rörande innehållet i reklamen. För att man skall undvika misstankar om att annonsörer skulle kunna påverka programval eller programinnehåll, bör reklamen lämpligen säljas av ett fristående företag, som levererar in reklamintäkterna till TV-bolaget. För en sådan modell finns det förståelse hos en majoritet av svenskarna, en majoritet som blivit allt större sedan den första undersökningen gjordes 1977. Vi menar dels att finansieringen av radio-TV-verksamheten bör utredas förutsättningslöst, dels att försöksverksamhet med reklam i TV snarast bör inledas. I tidigare debatter hördes ofta det argumentet mot TV-reklam att den skulle innebära svårigheter för pressen genom minskade annonsintäkter. För något år sedan presenterades en svensk undersökning, som visade att dessa farhågor var utan grund. Bland dem som ställde sig skeptiska till undersökningsresultatet hörde vissa företrädare för just pressen. Under det gångna året har utländska större undersökningar bekräftat resultatet av den svenska undersökningen. I de länder som infört reklam i TV har faktiskt inte pressens andel av den totala reklamvolymen minskat. Det har visat sig att TV-reklamen gått ut över direktreklam. Naturligtvis kommer reklamkostnaderna alltid att belasta varans pris, men det gäller ju vare sig reklamen förmedlas som direktreklam eller i TV. De fakta som presenterades vid exempelvis Stockholms handelskammares seminarium om massmediepolitik i höstas var mycket övertygande. Flera av kulturutskottets ledamöter, bl.a. Ing-Marie Hansson, som deltog i seminariet, bör kunna verifiera detta. Man har också på senare tid kunnat spåra en alltmer förstående inställning från pressens sida gentemot TV-reklam. Vi moderater känner oss inte alls ensamma, men vi väntar ännu på att centerpartister och socialdemokrater skall se verkligheten i ögonen. Vilket är i dag regeringens finansieringsalternativ? I budgetpropositionen föreslås en höjning av mottagaravgiften med ytterligare 40 kr. — färg TV-licensen skulle således kosta 708 kr. fr.o.m. den 1 juli 1983. Sveriges Radio-koncernens kostnader beräknas nästa budgetår till 2,3 miljarder. Utan licenshöjningen inbringar mottagaravgifterna bara 2,1 miljarder. Med tanke på den allmänna ekonomiska situationen och på medborgarnas sjunkande realinkomster kan vi moderater dock inte tillstyrka en höjning av mottagaravgiften. I budgetpropositionen 1980/81 förutskickade dåvarande kulturministern Jan-Erik Wikström att rationaliseringskravet under de kommande budgetåren kunde ställas högre än de 2 90 som då föreslogs, detta tack vare bättre planeringsförutsättningar. När vi moderater i vår motion 1855, den som bl.a. behandlas i detta betänkande, föreslår ett rationaliseringskrav på radio och TV om 4 i stället för föreslagna 2 96, fullföljer vi den tidigare borgerliga regeringens avsikter. Det förvånar mig att vi i denna del inte har stöd av Jan-Erik Wikström. procentig rationalisering anser vi det möjligt att täcka behovet av ytterligare medel för Sveriges Radios kostnadsökningar. Jag vill yrka bifall till reservation 2, som behandlar reklamfinansiering av radio och TV, samt reservationerna 11 och 12, som behandlar höjningen av mottagaravgifterna resp. bemyndigande om kompensation för kostnadsökningar och medelsberäkning för Sveriges Radio.

Herr talman! Först till frågan om Sveriges Radios integritet och självständighet. Om Catarina Rönnung hade läst vår motion, skulle hon ha funnit att den faktiskt inleds med att vpk konsekvent har hävdat vikten av att radiooch TV-verksamheten garanteras en i förhållande till statsmakterna och olika intressegrupper stark och oberoende ställning. Bara därigenom garanteras den integritet som är nödvändig för att radio och TV skall kunna uppfylla sitt ansvar mot allmänheten och bedriva en självständig och kritiskt granskande verksamhet. Vad som har skett under senare år är — som jag var inne på tidigare — att Sveriges Radios ställning i det avseendet har undergrävts. Vi var tidigare överens med socialdemokraterna om att den uppsplittring som skett var olycklig. Jag vidhåller att vi i dag ser konsekvenserna av denna, dvs. ökad byråkrati, kostnadsökningar m.m. Vi tycker naturligtvis också att det är bra med ett samarbete. Det är skönt att man äntligen har insett att det behövs, men det borde man ha gjort litet tidigare från samtliga övriga partiers sida. Sedan vill jag ta upp frågan om kostnaderna. Också på grund av dem undergrävs integriteten och självständigheten. Å ena sidan beslutar riksdagen om en mängd nya åtaganden, och å andra — det är ett faktum, och Catarina Rönnung motsade inte heller det — har devalveringen inneburit att Sveriges Radio fått ökade kostnader. Hur vill då vi finansiera detta? Vårt krav på 40 milj.kr. avser kompenseringar på kort sikt. Långsiktigt pekar vi på andra finansieringsformer, som vi återkommer till i nästa debatt. Så några ord om den s.k. osthyvleprincipen, dvs. den 2-procentiga nedskärning som ju drabbat kulturområdet oerhört hårt, inte minst utbildningsradion. På den punkten har vi som enda parti i finansutskottet sagt att det är helt orimligt att ha en sådan här osthyvleprincip. Den drabbar små institutioner som dem som finns inte minst inom kulturområdet mycket hårt. Man måste i stället göra politiska prioriteringar. Vi följer upp vår inställning i de övriga utskotten, bl.a. i kulturutskottet. Till sist vill jag kommentera vårt krav på en planering för en ökning av andelen egenproduktion. Vi anser att man för att värna om den nationella kulturen och för att få mer dokumentärprogram och informationsprogram bör höja målsättningen till 60 26. Catarina Rönnung har fel när hon säger att 50 26 är egenproduktion i dag. Det är den nuvarande målsättningen, men man ligger inte så högt, utan man ligger närmare 40 än 50 96.
Herr talman! Catarina Rönnung kritiserade de stramare krav på rationaliseringar som vi moderater för fram. Men man bör kunna ställa de kraven på Sveriges Radio av flera skäl. För det första bedömde redan den förra regeringen att det är möjligt att kräva en ytterligare rationalisering inom radio-TV-koncernen. För det andra har koncernen varit befriad från tvånget att redovisa 2 9o rationaliseringar per år under de första två budgetåren, då andra offentliga förvaltningar hade detta krav på sig, dvs. 1979 81. Endast under två år har Sveriges Radio haft tvånget att rationalisera 2 90. För det tredje har Sveriges Radio i det hittillsvarande rationaliseringsarbetet lämnat personalsidan tämligen orörd. Personalkostnaderna utgör dock drygt 60 90 av budgeten. Att det är så finns bl.a. belagt i personaltidningen Antennen. Om man beaktar dessa tre omständigheter, kan man med fog hävda att koncernen bör kunna redovisa en 4-procentig rationalisering.
Herr talman! Catarina Rönnung överräckte i sitt inlägg en blomma till mig. Min replik består i att jag tackar och bugar.

Herr talman! Det är en resursfråga, säger Catarina Rönnung. Jag hävdar att det är en prioriteringsfråga. Inte minst i den mediepolitiska situation som vi nu har diskuterat och som vi befinner oss i och kommer att befinna oss i är det nödvändigt att satsa på Sveriges Radio som ett företag i allmänhetens tjänst. I annat fall ger man fritt spelrum för de kommersiella krafterna i än högre grad. Skattefinansiering är en väg vi har pekat på. Men vi har framför allt pekat på att man skulle kunna beskatta annan hemelektronik än just video och därmed kunna tillföra Sveriges Radio mer pengar. Det kommer att bli nödvändigt i framtiden. Även om man har fått dessa 2,3 Zo i kompensation, så räcker det inte. Devalveringen har inneburit kraftigt ökade kostnader för Sveriges Radios verksamhet, och därtill har riksdagen fastlagt ett antal åtaganden som Sveriges Radio får allt svårare att uppfylla, eftersom ekonomin försvagas.

Herr talman! Catarina Rönnung har kommenterat de moderata reservationer som rör radionämndens arbete. Jag skall helt kort ge vår syn på dessa reservationer och på radionämnden. Radionämnden har till uppgift att övervaka programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen. I detta arbete skall nämnden se till att programföretagen utövar sina sändningsrättigheter i enlighet med 6§ radiolagen och de avtal som staten ingått med vart och ett av företagen. Övervakningen sker i form av efterhandsgranskning, och man kan antingen granska enskilda program eller en grupp av program. Till nämnden inkommer varje år drygt 1000 granskningsärenden, och de kommer till nämnden på tre olika sätt: För det första genom anmälan från allmänheten, för det andra genom initiativbeslut av nämnden och för det tredje genom underrättelse från programföretag med anledning av begäran om beriktigande eller genmäle. Besluten i granskningsärenden fattas antingen av nämnden vid sammanträden eller av nämndens direktör. I det stora flertalet granskningsärenden fattar direktören själv beslut — det gäller i ca 80 90 av fallen. Nämnden i sin helhet tar upp frågor av större vikt eller av principiell betydelse. Dessutom är det bara nämnden som kan fatta fällande beslut eller beslut som innehåller kritik mot ett eller flera program. Antalet granskningsärenden är alltså drygt 1 000. Så har varit fallet under de två första åren av 1980-talet. Det är ungefär dubbelt så många som för fem sex år sedan. Nästan alla ärenden tas numera upp efter en anmälan. Om antalet granskningsärenden som tillkommer genom anmälningar är stort, så är det tvärtom med ärenden som tillkommer på egna initiativ. 1976 var det 131 ärenden av 671 granskningsärenden som hade anhängiggjorts genom initiativbeslut i nämnden. Två år senare, 1978, var det inte mindre än 185 initiativärenden av 696. Sedan dess har initiativärendena sjunkit kraftigt. De var nio stycken år 1980 och bara fem år 1981 — en drastisk minskning, kan man alltså säga. Detta påtalar vi i den moderata motionen 746, och i kulturutskottet har den moderata gruppen reserverat sig — det gäller reservation 15 i det betänkande som vi just nu diskuterar — till förmån för denna motion. Jag vill, herr talman, yrka bifall till den reservationen. Nu sägs det i utskottsmajoritetens yttrande att initiativärendena har ökat något år 1982. Det berörde också Catarina Rönnung i sitt huvudanförande. Och det stämmer — antalet har ökat från fem ärenden år 1981 till nio år 1982. Samtidigt har emellertid granskningsärendena totalt minskat kraftigt från år 1981 till år 1982 — från hela 1098 år 1981 till 758 år 1982. Det betyder alltså något mer än 300 färre anmälningar. Därmed borde ju ett viktigt skäl mot flera initiativärenden vara ur världen, nämligen att man har så många anmälningsärenden. Förra gången man hade ungefär lika många granskningsärenden som år 1982 var år 1977. Då hann man med hela 185 initiativärenden — förra året alltså bara 9. Man bör alltså, menar vi, med nuvarande resurser kunna klara av i varje fall några fler initiativärenden. I samma reservation, nr 15, tar vi moderater i kulturutskottet också upp en annan fråga, nämligen hur ett programföretag skall redovisa radionämndens beslut när det gäller program som har kritiserats eller fällts. Vi menar att redovisningen ofta är alltför summarisk, vilket är till men för syftet med radionämndens arbete. Låt mig ta ett exempel! Den 10 februari i år fattade radionämnden beslut om att fälla en programserie i TV 1 som hette ”Svearikets vagga — en historia i gungning”. Beslutet grundar sig på ett omfattande material, som presenteras i form av ett kort pressmeddelande. Det kan sedan vara lätt för TV eller det aktuella programföretaget att även förkorta pressmeddelandet för att få med radionämndens utslag i en nyhetsutsändning. På tal om den här aktuella programserien är det precis vad som har skett. De många amatörforskare som har ägnat sig åt att studera sin hembygd och dess historia har genom de knapphändiga informationer som getts i massmedia fått uppfattningen att resultatet av deras studier inte får framföras eller ens diskuteras i TV. Det är många som har vänt sig till mig och framfört den uppfattningen. Då står det ändå i radionämndens bedömning bl.a. följande: ”Radionämnden konstaterar i detta sammanhang att det naturligtvis står i god överensstämmelse med bestämmelserna i radiolag och avtal att, som skett, låta företrädare för en alternativ eller annorlunda historiesyn komma till tals i programverksamheten. Det är också helt klart att kraven på opartiskhet och saklighet kan ställas lägre än eljest beträffande de företrädare för dessa åsikter som intervjuas eller på annat sätt uttalar sig i programmen.” Hade vi haft den fylligare information om radionämndens beslut som vi moderater eftersträvar, så skulle aldrig dessa missförstånd ha uppstått. Sedan hör det till saken att beslutet att fälla den här programserien måste betraktas som i det närmaste unikt. Jag har läst igenom radionämndens domar under de senaste sju åren och inte kunnat hitta någon parallell. Det verkar som om det här är fråga om ett olycksfall i arbetet. För att undvika missförstånd vill jag bara påpeka att vi inte kräver att radionämndens beslut alltid skall presenteras i sin helhet i det aktuella programföretaget. Det vore absurt att kräva något sådant. Herr talman! Jag vill också beröra en annan fråga som berör radionämnden. Det gäller vilka sanktionsmöjligheter som skall stå nämnden till buds. Det här är väl något som, dess bättre, inte blir aktuellt särskilt ofta. Men vi har ju exempel på hur ett program gång på gång brutit mot radiolagen och fällts av radionämnden för att senare återkomma i ungefär samma stil. Även om detta, som sagt, inte är särskilt vanligt, är det principiellt mycket viktigt att sådant här inte upprepas. Vi vill därför att massmediekommittén får i uppdrag att utreda frågan om sanktionsmöjligheter för radionämnden. Detta framgår av reservation 6, som är fogad till kulturutskottets betänkande 21. Till sist yrkar jag bifall till reservation 6.

Herr talman! När det gäller hur man skall redogöra för ett nämndbeslut har vi sagt att radionämnden bör ha möjligheter att föreskriva för det aktuella programföretaget hur nämndbeslut skall redovisas. I undantagsfall kan det innebära att hela beslut redovisas. Det här med ett utökat antal initiativärenden när det gäller radionämnden skulle, enligt Catarina Rönnung, innebära att nya resurser måste tillskjutas. Det betyder att personalstyrkan måste utökas. Men vi har inte samma uppfattning. Det är ju så att antalet granskningsärenden har minskat ganska kraftigt — det rör sig om hela 30 96 under åren 1981-1982. Samtidigt har antalet initiativärenden visserligen ökat — men bara från fem till nio. Men eftersom antalet initiativärenden är så litet, spelar det egentligen ingen roll. Om man till detta lägger att flera av dessa initiativärenden egentligen inte tillkommit på eget initiativ utan är följdärenden med anledning av anmälningar, blir det väldigt få nya initiativärenden. Det är detta som vi vill ändra på. Jag har läst radionämndens verksamhetsberättelse för år 1982. Där talar man om möjligheterna till rationaliseringseffekter genom att bl.a. se över vissa administrativa rutiner. Vi menar givetvis också att nämnden i större utsträckning skall prioritera egna initiativ. Det borde finnas möjligheter till detta när det totala antalet ärenden minskar, vilket alltså varit fallet de två senaste åren.

Herr talman! Vad jag har att säga i denna debatt rör de ansträngningar som görs och kommer att göras för att minska våldsinslagen i massmedia, särskilt i television och närliggande media. I Europarådet antogs i januari i år en resolution, som sedan har kommit under behandling av Europarådets huvudkommitté för massmediafrågor. Sverige är representerat i denna kommitté, och där har man nu beslutat att frågan skall utredas skyndsamt. Vad det handlar om är bl.a. huruvida de 21 regeringarna i Europarådet skall kunna övertala eller påverka massmedieföretagen i sina länder att sätta upp en gemensam etisk kod för hur våld skall framställas och behandlas i deras program. Den resolution i denna riktning, som den parlamentariska församlingen alltså har antagit och som nu behandlas på regeringsnivå, har jag fått skriva på uppdrag av kulturutskottet i Europarådet. Den gick igenom med endast minimala ändringar. Vad som därmed har fastslagits är framför allt att alla parlament och regeringar i de 21 länderna känner ett ansvar för hur våld i massmedia påverkar medborgarna och alldeles särskilt barnen. Det är inte så omöjligt att göra något åt detta när det gäller respektabla massmediebolag typ BBC, för att inte tala om vårt eget här i landet. Men problemet är alla de andra som inte känner sig ha några förpliktelser mot samhället. Det framkom mycket tydligt i debatten mellan parlamentarikerna i Europarådet att de riktlinjer eller etiska koder när det gäller framställning av våld som vi parlamentariker önskade se utarbetade och åtlydda, måste omfatta alla massmediebolag inom området, om de skulle kunna ha någon effekt. Gränsen mot censur måste givetvis upprätthållas — det markerade Europarådet tydligt. Men det finns många åtgärder man kan vidta innan man kommer till censur. Vad vi naturligtvis hoppas speciellt på är frivilliga åtaganden från bolagens sida. Det finns också i en hel del länder — fastän inte här — fria organisationer av lyssnare som undersöker programmen och fäster uppmärksamhet på övertramp. Här har vi radionämnden, som vi just har hört. Dessa organisationers erfarenheter skall givetvis användas, och deras engagemang skall utnyttjas. Vidare kan mycket göras i utbildningen av massmediearbetare, särskilt när det gäller att ge dem bättre kunskaper om sin publik och kanske påverka dem till större respekt för de olika åsikter och kommunikationssvårigheter som kan finnas hos publiken. — Så långt Europarådet. För att nu dra in även den svenska riksdagen och opinionen i detta arbete har Jan-Erik Wikström och jag skrivit en motion, nr 575, som går ut på att regeringen skall samarbeta med sina kolleger i Europarådet för att få fram etiska koder beträffande våld i massmedia. Det rör sig alltså inte om några etiska koder i största allmänhet. Det sker alltså redan nu, och motionen blir därför formellt avslagen av utskottet. Det skall jag inte protestera mot, eftersom motionen i praktiken redan blivit tillgodosedd, vilket också framgår av utskottets skrivning. Jag vill bara understryka att kravet på en TV med så litet våld som möjligt, vare sig det gäller faktaeller fiktionsprogram, är något som även den svenska televisionen har anledning att göra till sin hjärtesak. Visserligen lär Sveriges Television ha mindre våldsinslag än något annat programföretag i Europa, men bra kan bli bättre. Jag erinrar mig mycket väl hur Föreningen Rädda barnens barnombudsman Bo Carlsson år 1980 skrev till Magnus Faxén och begärde en våldsfri vecka i TV, för att statuera ett exempel och visa att det gick. Svaret blev nej. Det gick naturligtvis inte alls. Möjligen hade det låtit annorlunda om svensk TV då hade vetat vad som framkom vid en hearing i Europarådet i fjol: i USA har man faktiskt gjort åtminstone ett, kanske två, motsvarande experiment. Det visade sig att antalet våldshandlingar i familj och samhälle i berörda områden mätbart och avsevärt sjönk sedan man tagit bort våldet i TV under en enda vecka. En våldsfri TV är alltså inte otänkbar, och den har bevisligen effekt. Jag väntar mig att såväl den svenska regeringen som de andra regeringarna i Europa gör sitt bästa för att komma detta mål så nära som möjligt så snart som möjligt.

Herr talman! I motion 752 har jag tagit upp det problemet att vissa regioner i vårt land inte har tillfredsställande mottagningsförhållanden när det gäller radiooch TV-sändningar. Jag är medveten om vilka besvärligheter det innebär att hela vårt land med sina många glesbygder skall ha utmärkta mottagningsförhållanden. Men det finns ganska tätbefolkade regioner som inte heller har tillfredsställande mottagningsförhållanden. En sådan region är sydöstra Skåne med stora delar av Simrishamns kommun. Televerket har i sin monopolistiska maktfullkomlighet länge helt nonchalerat ett stort antal påpekanden från medborgarna om dessa orimliga förhållanden. När televerket äntligen gav ett svar skyllde man på att det saknades pengar. Men den enskilde licensbetalaren, som fullgjort sin skyldighet mot televerket, anser sig ha rätt att se de två TV-kanaler som svensk television erbjuder. Därför är det bra att utskottet skriver att man anser det angeläget att televerket i sin planering skall prioritera sådana åtgärder som kan komma i fråga för att rätta till dessa problem. Utskottet säger också att man har inhämtat att televerket sagt att man skall förbättra Hörby sändarstation. Jag ser detta som en framgång för sydöstra Skånes befolkning. När telekunnigt folk utanför televerket har påpekat för televerket att det har skett försämringar just i fråga om Hörbysändaren, har televerket förnekat detta och hänvisat till sina mätningar. När det gäller televerkets löften om en ny sändare, som skall tas i bruk i Simrishamns tätort, påstås i debatten hemma att den inte kommer att täcka ens Simrishamns tätort. Det betyder att alla andra mindre orter i kommunen inte får bättre förhållanden än i dag. Det innebär också att man de flesta av årets dagar inte kan se svensk TV. Jag har i min motion föreslagit att en antenn med större räckvidd skulle byggas — till en kostnad av 300 000-500 000 kr. Jag har också anvisat var de pengarna kan tas. En sådan lösning hade absolut varit bättre än den halvmesyr som det nu tycks bli. Man kan fråga sig hur länge människor skall behöva acceptera denna nonchalans från monopolföretaget. Herr talman! Jag skall inte ställa något yrkande, utan jag tar utskottets löfte om åtgärder med mig hem. Låt mig ändå till sist ställa frågan till regeringspartiets representanter i utskottet: Om avgivna löften inte innebär bättre förhållanden på dessa orter i Simrishamns kommun, kan det då anses rätt och rimligt att de licensbetalarna avstår från att betala för det de inte kan se?

Herr talman! Nu är det så, Catarina Rönnung, att vi kanske inte alla alltid litar på vare sig televerket eller andra statliga monopolföretag. Jag är i det här fallet mycket tveksam. Och min tveksamhet grundar sig på det förhållandet att ett mycket stort antal människor — därav en person vid sju olika tillfällen — har ringt televerket i Malmö och påtalat de här orimliga förhållandena och varje gång fått till svar: Det hade vi inte en aning om. Vidare har det sagts från televerket att det inte är så farligt, och man har hänvisat till sina mätningar. Jag menar att detta är nonchalans mot dem som plikttroget betalar sin TV-licens. Man har gett ett löfte om att det skall byggas en ny sändare. Men det finns TV-kunnigt folk även utanför televerket. De människorna säger, att det är tveksamt om sändningen i fråga når utanför Simrishamns tätort — vilket gör att alla andra har kvar sina problem. Det är det som har gjort mig tveksam till att det räcker med att hänvisa till televerkets löften. Man har nämligen tidigare inte stått vid sina löften.

Herr talman! Just det förhållandet, Catarina Rönnung, att vi har ett monopolföretag borde medföra att vi skall ha likvärdiga förhållanden i hela landet. Men det är ju det vi inte har; vad det hela går ut på är ju just att vi har så kolossalt olika förhållanden när det gäller mottagningen. Min fråga gällde inte alls att man i stället skulle ha någon privat sändare utan att televerket skall leva upp till sina löften och ta hänsyn till människor i olika bygder, just därför att televerket har en priviligierad ställning som monopolföretag. Min fråga kvarstår: Kan det inte vara riktigt och rimligt att människor också slipper betala sin licens när de inte har möjlighet att se televisionsprogrammen?

Herr talman! När riksdagen 1975 beslutade om indelningen av lokalradioområden gjordes ett mycket anmärkningsvärt undantag från principen om länen som områden för lokalradion. Älvsborgs län blev som enda län utan eget lokalradioområde. Vad en enhällig radioutredning föreslagit om Boråsregionen som eget område lämnades därhän. Kulturutskottet hävdade bl.a. att erfarenheterna av verksamheten med lokalredaktion i Borås, underställd Radio Göteborg, först måste erhållas, innan frågan om en självständig lokalradiostation i Sjuhäradsbygden kunde lösas. Verksamheten med Boråssändningar startade 1977. Sedan länge har man således erfarenheter av denna verksamhet. Vid upprepade tillfällen har redovisats en lång rad starka sakskäl för ett självständigt Radio Sjuhärad. Till dessa hör bl.a. befolkningsunderlaget, den geografiska sammanhållningen i området, näringslivets struktur, kulturoch utbildningsfrågorna, invandrarnas förhållanden samt att bygden i administrativt hänseende tillhör Älvsborgs län och således i det avseendet saknar anknytning till Göteborg. De skäl som möjligen skulle kunna åberopas mot att Sjuhäradsbygden skall utgöra ett eget lokalradioområde väger i sammanhanget mycket lätt. Det gäller t.ex. frågan om sändarnas räckvidd, som kulturutskottet påtalar. Förutom att detta inte är något problem, när det just gäller Radio Sjuhärad, så är väl ändå den typen av frågor av den karaktären att de går att lösa utan större och tidskrävande åthävor. Trots att således en rad fakta talar för att Radio Sjuhärad skall vara ett eget lokalradioområde, skjuts frågan ständigt på framtiden. Så också nu. I föreliggande betänkande uttalar sig kulturutskottet på följande sätt: ”I den aktuella planeringen för lokalradions utbyggnad ingår att Radio Sjuhärad skall bli en självständig lokalradiostation i slutet av 1980-talet. Enligt utskottets mening är det angeläget att denna målsättning kan uppnås.” Det är naturligtvis tacknämligt att utskottet markerar en positiv inställning i sakfrågan, men det är rent ut sagt bedrövligt att man inte kan komma till skott. När man nu anser att Radio Sjuhärad verkligen skall bli ett eget lokalradioområde, varför skall man då vänta med detta i ytterligare sex sju år? Vad vinner man med detta evinnerliga långdragande? Utskottet hänvisar till att det ankommer på lokalradions ledning att göra de resursavvägningar och prioriteringar som behövs för en totalplanering av lokalradions utveckling. Nu hör emellertid till bilden att det föreligger en utredning, som f. n. remissbehandlas, från långtidsplaneringsgruppen inom lokalradiobolaget. Denna utredning, betitlad ”Lokalradio mot samma mål på nya vägar”, behandlar lokalradions utveckling under 1980-talet. Där sägs bl.a. följande: ”Storstadsplanen går i ide. Man får nöja sig med storkommunens dominans och vänta med kranskommunernas bemanning. —-—---- Radio Sjuhärads självständighet gentemot Göteborg får vänta, såvida inte statsmakten föredrar att med ett särskilt engångsanslag markera den slutliga lösningen på Västsveriges uppdelningsproblem.” Även om utredningen inte har föranlett något ställningstagande, ger den likväl en klar markering av den uppfattning som råder inom lokalradions ledning i den här frågan. Det blir inget lokalradioområde i Sjuhäradsbygden inom överskådlig tid med mindre riksdagen känner sitt ansvar att förverkliga vad ett enhälligt kulturutskott anser vara angeläget, nämligen just att Radio Sjuhärad skall bli en självständig lokalradiostation. Det är anmärkningsvärt att kulturutskottet över huvud taget inte nämner den av mig angivna utredningen. Denna tillbakavisar ju helt utskottets propåer om frågans lösning. Rimligen måste utskottet nu tänka om och snarast medverka till att detta ärende bringas till ett för Sjuhäradsbygden och Älvsborgs län rätt och riktigt slut. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 1336 om ett självständigt lokalradioområde i Sjuhäradsbygden.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

Försök inte bolla bort ansvaret i denna fråga till någon annan, Catarina Rönnung. Ansvaret vilar just på det utskott som Catarina Rönnung själv tillhör.